Herr talman! Det nordiska samarbetet är viktigt för Sverige. Det har under åren funnit många framgångsrika och konkreta exempel på det nordiska samarbetet. Den fria rörligheten med handel och turism har gjort att de nordiska länderna växt samman. Det omfattande politiska utbytet har betytt oerhört mycket för att skapa en nordisk identitet och en stark intressegemenskap. Det är angeläget att slå vakt om detta samarbete. Också i framtiden kommer det att finnas ett stort behov av nordisk samverkan. Ingvar Carlsson sade vid Nordiska rådets Europakonferens i Köpenhamn i våras att Norden behövs när det nya Europa formas. Det faktum att de olika länderna inte är medlemmar i samma organisationer får inte innebära något hinder för att fortsätta, och utveckla, samarbetet. Snarare är det i dag viktigare än någonsin att länderna håller ihop. Jag tycker att det finns all anledning att instämma i Ingvar Carlssons uttalande. Under de senaste åren har det skett stora förändringar i vår omvärld. Det kalla kriget har tagit slut och Sovjetunionen har brutit samman. Sverige och Finland har blivit medlemmar i Europeiska unionen. Danmark är sedan mer än 20 år medlem i EU. Sveriges och Finlands medlemskap innebär att nya möjligheter öppnas för nordiskt samarbete inom en europeisk ram. Utrikesutskottet påpekade nyligen i betänkandet om EU:s regeringskonferens att utvecklingen i Östersjöregionen generellt redan fått ökad uppmärksamhet tack vare att fler nordiska länder nu deltar i EU:s arbete. Detta bekräftades också vid den Östersjökonferens som på svenskt initiativ hölls i Visby för en kort tid sedan. I och med att tre nordiska länder nu är medlemmar i EU kan den nordiska dimensionen och de nordiska värderingarna få större genomslag i utformningen av EU:s politik. Detta bör gagna även Norge och Island, som valt att inte vara medlemmar i EU, men som är knutna till EU via EES-avtalet. Utskottet behandlar i det aktuella betänkandet Nordiska rådets svenska delegations berättelse. Under den period berättelsen omfattar har Nordiska rådet fattat beslut om den mest omfattande omorganisationen i dess historia. I denna omorganisering har ett effektivt resursutnyttjande och stärkandet av den nordiska dimensionen i europeiskt och annat internationellt samarbete varit viktiga riktlinjer för reformarbetet. Nordiska rådet har antagit betydelsefulla ändringar i sin arbetsordning, vilket bl.a. innebär att det skall hållas endast en årlig session. Som komplement, för frågor som man anser vara av särskild politisk vikt, skall temakonferenser och liknande arrangeras. Den mest omfattande förändringen är en ny utskottsindelning. Den svarar mot de områden Nordiska rådets verksamhet i framtiden skall inriktas på. Den är också den reform som för det löpande arbetet i Nordiska rådet får de största konsekvenserna i framtiden. Förändringen innebär att tre utskott för tre geografiska huvudområden inrättas; ett Nordenutskott, ett Europautskott och ett närområdesutskott. Det förstnämnda utskottet behandlar samarbete inom Norden. Detta samarbete bygger på den värdegemenskap som finns mellan de nordiska folken. Det är en samhörighet som främst får sitt uttryck i kulturell och språklig gemenskap och i en likartad syn på demokrati och grundläggande rättigheter. Det handlar också om en samverkan kring samhällsuppgifter där samnordiska lösningar ger fördelar framför andra arrangemang, nationella eller på en bredare internationell bas. Europautskottet tar upp frågor om Norden och Europa. Det handlar då om konsultationer och samverkan i frågor som är av betydelse för arbetet inom EU och EES, och där de nordiska länderna har en värdegemenskap och sammanfallande intressen. Det nordiska samarbetet skall utgöra en plattform för initiativ i frågor där länderna vill påverka den europeiska dagordningen. Det kan också förtjänas att nämnas att vid Nordiska rådets Europakonferens i Köpenhamn i mars i år behandlades de nordiska intressena inför EU:s regeringskonferens - en konferens som vi vet pågår nu med full intensitet. Det sista av de nyinrättade utskotten är närområdesutskottet. I detta utskott behandlar man utvecklingen i Nordens närområden: Östersjöregionen, Barentsområdet och Arktis. Ett utbyggt samarbete med de baltiska staterna och nordvästra Ryssland är ett viktigt bidrag till stabilitet och demokrati i vår region. Jag vill understryka att även om förutsättningarna för det nordiska samarbetet har förändrats är Nordiska rådet fortfarande ett väldigt viktigt forum för svenska politiker. Här i riksdagen har Nordiska rådets svenska delegations kansli förts till riksdagens internationella kansli. Detta markerar bandet mellan nordiska, europeiska och övriga internationella frågor. Norden är en del av Europa, och samarbetet på europeisk nivå stärker de nordiska länderna. Det finns en bred uppslutning bakom betänkandet om det nordiska samarbetet som vi nu behandlar. Två reservationer har fogats till betänkandet. Dessa har tidigare kommenterats. En reservation handlar om naturgassystem. Utskottet besvarar den med att det inte är lämpligt att ta ställning till detta nu, eftersom partiöverläggningar om den framtida energipolitiken snart skall inledas. De partier som står bakom den reservationen har då ett bra tillfälle att föra fram sina synpunkter på energipolitiken. Den andra reservationen gällde samernas deltagande i det nordiska samarbetet. Som tidigare har sagts stöder nu Nordiska rådet och ministerrådet samarbetet med samerna på olika sätt. Som vi hörde har samerna observatörstatus i Nordiska rådet. När det gäller det krav på fullt medlemskap som har förts fram har rådet så sent som vid den 46:e sessionen, med hänvisning till Helsingforsavtalet, beslutat att inte företa någon åtgärd i detta avseende. Helsingforsavtalet föreskriver att Nordiska rådets medlemmar skall vara ledamöter i ett lands eller ett självstyrt områdes folkrepresentation. Samerna uppfyller inte detta krav. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Nils T Det är väl allmänt bekant att Sverige internationellt driver frågor om ursprungsbefolkningars rättigheter. Därför kan en lämplig fråga att ställa vara denna: Finns det inte någon form av inkonsekvens i agerandet att på detta sätt förvägra samerna att delta fullt ut i Nordiska rådet?
Herr talman! Denna fråga har utretts och diskuterats under en mycket lång period i Nordiska rådet, Som jag nämnde diskuterades detta så sent som vid diskussionen i Reykjavik. Det finns partier även i Nordiska rådet som företräder den uppfattning som kommer till uttryck här. Rådet har dock, mot bakgrund av de utredningar och analyser som har gjorts, inte varit berett att göra något annat ställningstagande än att följa de nuvarande reglerna i Helsingforsavtalet. Enligt detta uppfyller inte samerna kraven. Det är den enkla förklaringen till varför kravet på fullt medlemskap inte har vunnit något gehör.
Herr talman! Jag tolkar det ändå som att det måste vara de suveräna staterna, dvs. medlemmarna i Nordiska rådet, som har möjlighet att göra en uttolkning av Helsingforsavtalet, och en eventuell förändring av detta. Om det finns någon uttalad vilja från Sveriges sida så måste man alltså kunna driva frågan.
Herr talman! Det är korrekt som Lennart Gustavsson säger. Skall det ske någon förändring måste medlemsländerna vara beredda att göra de ändringar som behövs för att åstadkomma det som Lennart Gustavsson kräver. Förutsättningarna för detta har dock inte funnits. Det har inte funnits något intresse av att vidta dessa åtgärder. Frågan har som sagt diskuterats vid åtskilliga tillfällen, men det har inte lett fram till någon förändring av Helsingforsavtalet.
Herr talman! Betyder det inte något att det är en ursprungsbefolkning som finns i tre av de nordiska länderna? Det är inte fråga om någon minoritet som önskar något, utan det är faktiskt en ursprungsbefolkning, som vi värnar så mycket om. Det finns nu, vilket inte fanns för några år sedan, många organisationer och speciellt ett nytt forum som arbetar hårt just för ursprungsbefolkningars rättigheter. Visst skulle det vara möjligt att göra en ändring i stadgar och regler.
Herr talman! Det är klart att man kan göra förändringar. Det är inget som hindrar det. Men efter alla analyser och utredningar som har gjorts inom Nordiska rådets ram har det inte funnits någon majoritet för att göra dessa förändringar. De partier som företräder en annan uppfattning får väl fortsätta att föra fram denna åsikt.

Fru talman! Efter mer än 40 år av nordiskt samarbete är nu tiden inne för en genomgripande förändring av det traditionella nordiska samarbetet och en grundlig analys av Nordiska rådets framtid. Att tre av Nordens länder nu är medlemmar i EU ger en ny dimension till omprövningen. Flera beslut har också fattats och genomförts när det gäller förändringar av Nordiska rådets organisation och arbetssätt, vilket framgår av redogörelsen till riksdagen från Nordiska rådets svenska delegation. Men, herr talman, det måste ständigt finnas en beredskap att ompröva, effektivisera och anpassa det nordiska samarbetets innehåll och former inom en vidare europeisk ram. Endast så kan det nordiska samarbetet behålla sin politiska dynamik, aktualitet och slagkraft. För att uppnå detta vill vi moderater ge det nordiska samarbetet en helt ny dimension och ett helt nytt sätt att arbeta på. Nordiska rådet bör enligt närhetsprincipen enbart syssla med det som är relevant för det nordiska samarbetet. Många Europafrågor, både i närområdet och inom EU, liksom många nationella frågor, har en nordisk dimension. Därför bör de flesta nationella parlamentariker och EU-parlamentariker från de nordiska länderna involveras. Detta kan ske i tre strukturer. För det första vill vi skapa ett Nordens politiska torg. Under några dagar varje år samlas Nordens ledande parlamentariker och regeringsledamöterna till en bred diskussion om för Norden centrala frågor. Viktiga frågor att diskutera är säkerhetspolitik, Europafrågor, ekonomisk politik, miljöpolitik och andra tunga nationella frågor. Kretsen av valbara bör utökas med de folkvalda EU-parlamentarikerna. Sveriges riksdag t.ex. kan då nominera partipolitiskt proportionellt bland såväl riksdagens ledamöter som svenska Europaparlamentariker. För det andra vill vi skapa ett samarbetsorgan för riksdagsledamöter. Nordiska rådet skall främja ett kontinuerligt samarbete mellan de nationella parlamenten. Detta kan ske genom att de traditionella utskotten i de olika nordiska parlamenten samarbetar med varandra. Ordförandelandets utskott utövar ett aktivt ledarskap och ansvarar för den politiska agendan. Ett år har t.ex. det svenska socialutskottet ansvar för att aktualisera frågor och sammankalla till möten med motsvarande utskott i de andra länderna. Initiativen tas i de nationella utskotten, och frågorna bereds av dessa gemensamt. Förslag lämnas till rådets styrelse för beslut i Nordiska rådet. Ordförandelandets utskottskansli har det administrativa ansvaret för samarbetet inom sitt område under ett år. För det tredje vill vi skapa ett samarbete med parlamentariker från de baltiska länderna. Därför bör parlamentariker från Estland, Lettland och Litauen regelbundet inbjudas dels till Nordiska rådets årliga session, dels till relevanta utskottsmöten för att stärka samarbetet mellan Norden och de baltiska staterna. Vid behov kan en del av den årliga sessionen av Nordiska rådet ägnas åt en särskild baltisk samarbetssession - men de baltiska parlamentarikerna skall vara välkomna att delta under hela mötet. De olika utskotten avgör om baltisk närvaro är önskvärd vid ett visst sammanträde. De 87 valda ledamöterna i Nordiska rådet skall agera främst inom sina partigrupper och inte i nationella delegationer. Partigrupperna skall kunna initiera förslag som bereds av rådsstyrelsen. Rådsstyrelsen skall bestå av proportionellt valda företrädare för partigrupperna. Alla medlemsländerna skall vara företrädda i styrelsen. Rådsstyrelsen skall hantera den gemensamma administrationen och ekonomin, och den skall också bära ansvaret för de organ som är direkt underställda Nordiska rådet. Herr talman! Jag har med detta förmedlat den vision som vi moderater har om ett framtida nordiskt samarbete, ett samarbete som kan bli en angelägenhet för alla parlamentariker och inte enbart för vissa särskilt utvalda. Utrikesutskottet har också varit positivt till många av våra förslag men hänvisar till att man bör avvakta erfarenheterna av den nya organisationen innan nya förändringar görs. Men dessa reformer kan enligt vår mening endast ses som ett första viktigt steg på vägen mot ett dynamiskt, aktuellt och slagkraftigt nordiskt råd. Med denna motivering yrkar jag, herr talman, bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Inger Koch. Hon skissar på hur Nordiska rådet skulle kunna se ut i framtiden - ett nytt brett forum. Om man vill bredda detta till att omfatta även EU parlamentariker och att även de baltiska länderna skall komma in på något sätt, undrar jag vilka visioner Moderaterna har när det gäller samernas möjligheter? Vi hörde inte ett ord om det. Finns det en tanke att även samerna skall kunna få vara med i detta sammanhang? Det vore intressant att höra.
Herr talman! Det nordiska samarbetet bygger på samarbete mellan parlamentariker valda av sina parlamentariska församlingar i de olika länderna. Det vill vi behålla. EU-parlamentarikerna är också valda av sina respektive länder, men i ett direkt val. Företrädarna för samerna har ju faktiskt talerätt, vilket vi har sagt, och rätt att närvara vid Nordiska rådets olika sessioner. De har dock inte rätt att delta i voteringar. Jag tror att vi skall hålla fast vid att det är folkvalda parlamentariker från de nationella parlamenten som skall samarbeta. Jag tror säkert att det är nyttigt och kan tillföra mycket om samernas frågor blir belysta i olika hänseenden.
Herr talman! Det innebär att samerna, trots att de utgör en relativt stor grupp i de nordiska länderna, inte kommer att ha samma status som Moderaterna menar att de baltiska staternas företrädare skall ha. Menar Moderaterna att samerna fortfarande bara skall få lyssna och möjligen säga något, men andra skall vara med och fatta besluten även för dem?
Herr talman! Samerna skulle mycket väl kunna ingå i den svenska delegationen. Samerna bor ju i Sverige. Jag tror att samerna räknar sig som svenskar. De deltar i valen till det svenska parlamentet. Det är ingenting som hindrar att samer på samma sätt som andra ingår som ledamöter från ett parti i den svenska delegationen.

Fru talman! Det finns en genuin värdegemenskap i Norden. De fem länderna och de tre självstyrande områdena har ett aktivt samarbete på många nivåer och i många former. Det som är unikt för detta samarbete är den djupt folkliga förankringen, som ger det en stark legitimitet. Nordisk samverkan har närmast blivit en självklar del av samhällslivet. Litet förenklat kan man säga att det finns ingenting som är så disparat som Norden och samtidigt ingenting som är så sammanhållet. Traditionerna bildade under flera hundra år en stabil grundval, som underlättar det samarbete som i Nordiska rådets regi har pågått i snart ett halvt sekel. Den snabba samhälleliga förändringen och det starkt utbyggda internationella samarbetet långt utanför Norden innebär självfallet en ny situation. Ändå är det ingen tvekan om att nordiskt samarbete även i framtiden kommer att fylla en viktig funktion, inte bara med tanke på den starka traditionen. Den geografiska positionen och också den gemensamma grunden, kulturell aktivitet och politisk stabilitet, innebär att förutsättningarna för just nordiskt samarbete är goda. Detta gäller oavsett förändringar av annat slag när det gäller politiska och internationella samarbetspartner. Därtill kommer att det finns speciellt "nordiska frågor" som varken europeiska eller globala samarbetsorgan vill eller kan hantera. En speciell situation har inträtt i och med att merparten av de nordiska medborgarna också är EU medlemmar. Från att ha varit ca 20 % inom EU är det numera runt 80 % av Nordens medborgare som tillhör Eruopagemenskapen i formell mening. Samtidigt har gränsen mellan Sverige och Norge blivit den längsta EU-gränsen. Det innebär att Sverige har en särskild position när det gäller att hålla nordiskt samarbete levande dels i egen position, dels i samarbete. I första hand gäller det då EU. Vidare har vi en viktig roll att hävda när det gäller detta med en smidigt fungerande gränstrafik som underlättar enskilda människors vardag och som upprätthåller mellanfolkligt samarbete i de långa gränsregionerna. Väl fungerande gränsrutiner är nödvändiga för såväl norska som svenska gränsregioner, som dessutom ofta har en infrastruktur av glesbygdskaraktär. Fru talman! Det samarbete inom Nordiska rådets ram som nu genomgår en förnyelse och en modernisering, förhoppningsvis också en rationalisering, är ett sätt att anpassa sig till den nya situation som råder. Det nordiska samarbetet är inte ett alternativ utan en del av ett bredare europeiskt samarbete. Därför är det betydelsefullt att sambanden mellan den nationella, den nordiska och den europeiska nivån stärks för att säkerställa att varje sakfråga hanteras i rätt sammanhang och för att undvika dubbelarbete. Många motioner har väckts på teman som jag sammanfattningsvis har erinrat om. Utrikesutskottet för heller inte en polemik mot det. Tvärtom instämmer man i det allra mesta av goda tankegångar när det gäller förändringar och förbättringar. Det intryck man får av utrikesutskottets betänkande nr 23 är närmast att det är vänligt avvaktande. Det man skulle önska sig är att utskottet hade givit en del framstötar eller starkare support för att nå fram till det man säger sig vara anhängare av, nämligen ett utvecklat och starkt nordiskt samarbete. Utskottet nöjer sig med att, om inte alltid avstyrka, så göra vad som är något ovanligt här i riksdagen, nämligen att Jag tror för egen del, med den erfarenhet jag har från nordiskt samarbete och Nordiska rådet under 15 år, att de nationella parlamenten behöver aktivera sig och bli starkare, om nordiskt samarbete skall bli den förnyande kraft som vi behöver i ett starkt förändrat samhälle. Just därför att det är trångt på den politiska arenan med samarbete på både längden och tvären behövs det en ökad rationalitet och starka samarbetsband då framtidens politik skall utformas, i detta fall utifrån en nordisk position. Fru talman! Beträffande fullt medlemskap för samerna i Nordiska rådet delar jag utskottets uppfattning, att vi bör erinra oss att Nordiska rådet är ett parlamentens organ och att enskilt medlemskap måste grundas på att vara ledamot av ett lands eller självstyrande områdes folkrepresentation. Det hindrar inte att man kan pröva frågan i ett mera definitivt sammanhang när erfarenheter av observatörsstatus har vunnits. Men det bör, precis som Karl-Göran Biörsmark säger i sitt yttrande, anstå tills mer erfarenhet finns att redovisa. Jag har med det sagda pläderat för ett starkare engagemang i Sveriges riksdag för att mera aktivt integrera det nordiska samarbetet med det arbete som bedrivs nationellt och det som bedrivs på europeiskt plan. Annars får det inte den genomslagskraft som ett gott samarbete förtjänar. Begreppet "nordisk nytta" i vid mening borde göras mer synligt i såväl regerings som riksdagsarbete. Det är ingen tvekan om att det finns utrymme för ett starkare engagemang för t.ex. de nordiska samarbetsministrarna. Jag uppskattar att vår nya samarbetsminister Margareta Winberg har funnit det angeläget att vara med i debatten. Vi skall med intresse lyssna på hennes om inte jungfrutal så första stora deklaration om nordiskt samarbete i denna kammare alldeles strax. När vi nu har en nytillträdd befattningshavare som nordisk samarbetsminister skulle jag vilja säga att det i den nya situation som jag försökt teckna är mer angeläget än någonsin att arbetet aktiveras med de svenska förtecknen i den nordiska samverkan. Både politiska realiteter och praktisk rationalitet kräver detta om det nordiska samarbetet skall gå stärkt in i det framtida arbetet. Fru talman! Det finns mängder av samarbetsprojekt som med fördel skulle kunna motiveras ur både ekonomisk och effektivitetssynpunkt. Det gäller inte minst på trafikområdet och den infrastrukturutbyggnad som är på gång och som måste komma till stånd. Miljösamarbetet är ett annat område, men det kräver mer än enbart förhoppningsfulla motioner och vänlig utskottsbehandling. Jag tror, fru talman, att det är dags för oss att likt Nordiska rådets pionjärer på nytt visa ett långt mer aktivt engagemang än dagens. Då kan vi tala om verklig nordisk nytta.

Fru talman! Jag deltar i denna debatt inte som arbetsmarknadsminister utan som nordisk samarbetsminister, det vill jag gärna ha sagt. Förra veckan besökte jag Oslo. Jag träffade den norske samarbets och arbetsmarknadsministern Gunnar Berge. Jag var i Stortinget och talade med den norska Nordiska rådet-delegationen. Jag fick också stifta bekantskap med några av Nordiska rådets institutioner i Oslo. Det fanns mycket att tala om. Vi diskuterade Barentsregionen, Östersjöområdet, budgetfrågor, språkförståelse och många andra saker. Givetvis talade vi också om gemensamma arbetsmarknadsfrågor. Hur går det med det nordiska samarbetet? undrade de. Norge och Island är inte medlemmar i EU, medan Sverige, Finland och Danmark har fullt upp med att formulera sin EU-politik. Blir inte det nordiska samarbetet lidande på grund av denna ganska radikalt ändrade situation? Jag försäkrade dem, och jag vill också försäkra dem som har uttryckt funderingar i den riktningen i denna kammare, att så inte är fallet. Jag kunde berätta för dem i Oslo att när jag åtog mig arbetet som nordisk samarbetsminister gjorde jag det med det uttalade syftet att ge de nordiska frågorna en mer framträdande plats än tidigare. Jag berättade också om den vikt som statsminister Göran Persson har fäst vid norra Europa och den roll som denna region kan komma att spela till följd av det förändrade politiska läget i vårt närområde. Då tänker jag inte enbart på Östersjöstaterna, utan vi måste se hela norra Europa som en helhet, inklusive Norge, Island och delar av Ryssland. Vilka krav ställer då denna nya situation på Nordiska rådets organisation och samarbetsformer? Regeringen lämnade i höstas en proposition om ändring av den nordiska samarbetsöverenskommelsen, det s.k. Helsingforsavtalet. Nu blev det möjligt för Nordiska rådet att genomföra de organisatoriska förändringar som föreslagits i det reformarbete som statsministrarna och Nordiska rådets presidium tog initiativ till i november 1994. Reformgruppen, som sedan tillsattes, menar att nordiskt samarbete även i framtiden kommer att fylla en viktig funktion. Det officiella nordiska samarbetet mellan regeringar och parlament bör enligt rapporten föras vidare och fördjupas. Man understryker att vi behöver förnya, modernisera och rationalisera samarbetet samtidigt som innehållet koncentreras. Vi måste vitalisera arbetsformerna och anpassa dem till den nya situationen. Utvecklingen visar att det nordiska samarbetet inte är ett alternativ utan en del av ett bredare europeiskt samarbete. Därför är det viktigt att stärka sambanden mellan de nationella, nordiska och europeiska nivåerna för att säkerställa att varje sakfråga hanteras i rätt sammanhang för att undvika dubbelarbete. Enligt rapporten skall arbetet koncentreras till tre huvudområden, och de har tidigare nämnts här: samarbete inom Norden, Norden och Europa EES och Samarbete inom Norden avser samhällsuppgifter som utvecklar den nordiska värdegemenskapen och där samnordiska lösningar ger fördelar för medborgarna framför nationella eller vidare internationella lösningar. Norden och Europa EES handlar om samverkan i frågor där de nordiska länderna har en värdegemenskap och sammanfallande intressen. Det nordiska samarbetet skall påverka den europeiska dagordningen. Det nordiska samarbetet skall också kunna medverka till att göra uppföljningen av direktiv och andra Det tredje området, Norden och dess närområden, gäller utvecklingen i Östersjöregionen och Arktis. Frågorna är av stor politisk vikt för de nordiska länderna. Ett utbyggt samarbete med de baltiska staterna och nordvästra Ryssland är ett viktigt bidrag till stabilitet och demokrati i regionen. Beträffande Nordiska rådets organisation och arbetsformer lämnas en rad förslag. Man menar att partigruppernas roll bör stärkas. Det kan möjligen tydas som att partipolitiseringen bör bli litet mera framträdande. Kanske är det också mera tydligt i utskottsbetänkandet, som Elver Jonsson hade åsikter om. Vad vet jag, det ankommer inte på en minister att ha åsikter om det. Det var bara en liten reflexion. Man säger att ledningsfunktionen bör tydliggöras och att utskottsorganisationen bör göras om. Även Nordiska rådets mötesformer bör förändras så att det blir en årlig session och vid behov temamöten eller specialsessioner. Fru talman! Reformförslagen har nu följts upp av de nordiska samarbetsorganen. Det innebär på många sätt stora omställningar. Jag skall något summera läget. Från årsskiftet, då ändringarna i Helsingforsavtalet trädde i kraft, har Nordiska rådet omorganiserats så att dess utskottsorganisation anpassats till de tre huvudområden för samarbete som jag talade om. Rådet har fått ett Nordenutskott, ett Europautskott och ett närområdesutskott. Samtidigt har presidiets och partigruppernas roll stärkts. Nordiska rådets nya arbetsformer med inriktning på att arrangera mera av temakonferenser i stället för de traditionella och mer oöverskådliga sessionerna prövades redan vid Europakonferensen i Köpenhamn den 4-5 mars. Då deltog inte bara nordiska parlamentariker och ministrar utan även ledamöter från EU parlamentet och EU-kommissionen. Konferensen blev en värdefull träffpunkt för diskussion om gemensamma nordiska intressen inför EU:s regeringskonferens. För att främja information och kontakter mellan de nordiska representationerna i Bryssel och de nordiska samarbetsorganen har kontaktpersoner utsetts vid representationerna. I detta syfte arrangerade också nordiska ministerrådet i början av maj ett välbesökt seminarium i Bryssel för nordiska tjänstemän som arbetar i olika EU-organ. Jag vill också tillägga att vi planerar ett möte i Bryssel med samarbetsministrarna och cheferna för representationerna. Genom dessa åtgärder slår vi en brygga mellan EU och de nordiska samarbetsorganen. Den vikt som Norden fäster vid samarbetet med närområdet, och särskilt med Baltikum, manifesterades vid den nordisk-baltiska konferensen i Vilnius den 15-16 april. Det var i första hand en parlamentarikerkonferens, men vid det tillfället hade de nordiska samarbetsministrarna för första gången ett möte med sina baltiska motsvarigheter inom det baltiska ministerrådet. Vi diskuterade då de nordiska närområdessatsningarna. Vi talade också ganska ingående om tidsplanen och det förberedelsearbete som nu ligger framför de baltiska staterna inför deras så hett önskade EU-medlemskap. Östersjöstaterna satte också strålkastarljuset på samarbetet i närområdet. Det var ett mycket lyckat och handlingsinriktat möte, och det gav även tillfälle till viktiga bilaterala samtal. Regeringscheferna enades om en deklaration om ökat samarbete och om en aktionsplan. Detta skall leda till ökad tillväxt, handelsutbyte, sysselsättning och en bättre miljö. I samband med reformarbetet har frågan om en strategi för det nordiska arbetet med det baltiska och det ryska närområdet aktualiserats. Det finns en nordisk arbetsgrupp som arbetar med en genomgång av de nordiska insatserna i närområdet och med rekommendationer till eventuella förändringar och med förslag till samordning och arbetsfördelning. En rapport kommer att lämnas till ministerrådet i juni. I reformarbetet föreslås att de två nordiska sekretariaten - Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn och Nordiska rådets sekretariat i Stockholm - skall samlokaliseras till Köpenhamn. Därigenom borde samarbetet kunna effektiviseras och pengar sparas. En annan viktig organisationsfråga är översynen av de 47 nordiska institutioner som finns inom ministerrådets verksamhetsområde. Lever de upp till de aktuella politiska målsättningarna för samarbetet? Kan verksamheter avvecklas eller skall de fortsätta i andra former? Detta har utretts under 1995 och under början av det här året. Nordiska rådet fick genom sina organ ta del av förslagen och yttra sig över dem. Efter beredningsprocess beslutade samarbetsministrarna i april att 13 institutioner skall läggas ned medan tre institutioner får en helt ny verksamhetsprofil och tre helt nya institutioner skall inrättas. Flera av de institutioner som finns i Sverige berörs av förändringarna. Nordiska ekonomiska forskningsrådet och Nordiska högskolan för hushållsvetenskap kommer att läggas ned. En ny institution skall grundas för forskning och utredning om regionalpolitik och samhällsplanering med arbetsnamnet NORDREG. Den skall ersätta Nordiska institutet för regionalpolitisk forskning och Nordiska institutet för samhällsplanering - båda i Stockholm - och den verksamhet som bedrivs inom NORHAB i Helsingfors, som är en institution som omorganiserar den nordiska nämnden för handikappfrågor. Ni vet att regeringen arbetar för att åstadkomma besparingar inte bara i Sverige utan också inom nordiska ministerrådets budget. Budgeten uppgår i dag till 707 miljoner danska kronor. I ett statsfinansiellt läge där besparingar görs på i stort sett alla områden har det nordiska samarbetet inte kunnat undantas. Fru talman! Det nordiska reformarbetet har kommit ett gott stycke på väg. Men det är inte slutfört, och det får inte avstanna. Aldrig tidigare har de nordiska länderna haft en så nära anknytning till det europeiska samarbetet. Därmed har nya möjligheter öppnats för ett intensifierat nordiskt samarbete i viktiga politiska frågor. Den inriktning av verksamheten som har inletts bör nu följas upp och fördjupas. I samarbetet inom Norden bör satsningar på kultur och utbildningsområdet har högsta prioritet. Samarbetet inom Europa - EU och EES - har blivit en stående punkt på dagordningen vid de nordiska ministermötena. Med den anknytning som de nordiska länderna nu har till Europa är det möjligt att föra en bredare och tyngre politisk diskussion i de nordiska organen än vad som tidigare varit fallet. Norden och dess närområden kommer att vara ett viktigt samarbetsområde. Att utveckla samarbetet inom detta område är ett viktigt led i att främja kontakterna över Östersjön och knyta de baltiska länderna närmare Europa. Fru talman! För att prioritera det nordiska arbetet avser jag att årligen lämna en skrivelse till riksdagen. Det kommer förhoppningsvis att bidra till att debatten vitaliseras och till att dessa frågor får en högre prioritet. Avslutningsvis: Jag inledde med att säga att jag hade rest till Oslo. Inom kort kommer jag att besöka samtliga övriga nordiska länder, precis som Åland, Färöarna och Grönland. Jag har lagt upp ett sådant besöksprogram. Det nordiska samarbetet har en lång och traditionsrik historia, och den nya situationen i Europa gör att det är hög tid att förnya, fördjupa och utveckla detta samarbete. Detta står inte i någon som helst motsättning till Sveriges engagemang i EU. Tvärtom är det viktigt att utveckla andra samarbetsformer och andra regioner som motvikt till ett EU tänkande som i mitt tycke ofta är alltför centraliserat.
Fru talman! Jag är glad över den deklaration som samarbetsministern avgav om att Norden inte är ett alternativ utan en del i ett större samarbete. Det är värdefullt att detta sägs så tydligt. Jag uppskattar också det löfte som vi fick. När nu ministern tänker bli en resande minister i Norden kommer det bli spännande att läsa i den årliga redogörelse som här har utlovats. Man kan säga både att Norden befinner sig i utkanten och att Norden är med centralt - och detta bl.a. i demokratisk mening. Vi har som nordiska länder ett ansvar när nu befrielsen i Östeuropa har kommit. Vi behöver hjälpa de nya demokratierna att komma i gång. Detta är också ett nordiskt ansvar. Norden är också kanske litet mer geografiskt centralt än vad vi ibland reflexmässigt tänker oss. Vi får inte glömma att den huvudstad som ligger närmast Stockholm trots allt är Tallinn. Sedan har jag inga andra synpunkter när det gäller samlokalisering än vad statsrådet hade. Hon sade att vi skulle spara pengar och rationalisera. Jag känner en viss oro för att arbetsmarknadsministern lägger en sådan tyngdpunkt vid att vi också måste spara på det här området. Jag tror att det gäller att spara med förnuft - för att använda ett klassiskt uttryck. En hel del av det som görs gemensamt kan kanske rent av bidra till att man tjänar pengar. Vi får inte glömma bort att den nordiska budgeten inte är så stor. De ca 700 miljoner danska kronor är ungefär lika mycket som vi kostar på oss för att upprätthålla en social anständighet när det gäller svensk arbetslöshet. Det rör sig alltså inte om några stora pengar. Därför bör den svenska regeringen lägga tyngdpunkten mera på vad som görs än på att spara någon enstaka miljon. Jag tror att detta kan vara en klok och riktig utgångspunkt.
Fru talman! Jag uppfattade inte Elver Jonssons replik som vare sig någon fråga eller något motargument utom möjligen på en punkt. Det gällde finansieringen. I det läge som vi befinner oss i - det tror jag också att man från Folkpartiet i Sverige är medveten om - skulle det vara väldigt konstigt och mycket svårt att undanta en besparing också på det nordiska arbetet. Med det reformarbete och med den koncentration som man nu har genomfört är jag övertygad om att man kommer att klara detta på ett bra sätt.

Fru talman! Jag hade tänkt att vänta med detta, men eftersom Marianne Andersson nu försvinner vill jag bara nämna vad Centern tog upp i sin motion i Där skrevs att sannolikt kan en introduktion av biogas ske inom tio år. För att underlätta denna introduktion och trygga energiförsörjningen under tiden bör vi bygga upp ett gasnät redan nu och övergångsvis använda det för naturgas. Men Nordiska rådets rekommendation att utreda förutsättningarna för ett naturgasnät i Sverige går emot FN:s klimatkonvention om att uppnå klimatmålen vad gäller koldioxidutsläpp. Naturgas är ju ett fossilt bränsle, och att genomföra en gigantisk felinvestering i ett naturgasnät omöjliggör förutsättningarna att nå de klimatpolitiskt uppsatta målen. Biobränslen innebär inte något nettotillskott av koldioxid genom att den växande biomassan genom fotosyntes tar upp atmosfärens koldioxid. Naturgasen består dessutom mest av metangas som är aggressivare som växthusgas. Miljöpartiet förordar biobränslen som har en långsiktigt ekologisk bärkraft, vilket inte naturgasen har. Med ekologisk bärkraft menar jag då förnybar energi. Vi vet ju att vårt utnyttjande av ändliga fossila bränslen har inneburit miljöförstöring och ekonomisk utsatthet. Då är det svårt att se hur vi kan välja att utveckla vårt energisystem mot användandet av någonting annat än förnybar energi. Fru talman! Eftersom vi nu har vår arbetsmarknadsminister här passar det ju bra att påpeka att om vi väljer inriktningen på vårt energisystem är det också ett sysselsättningspolitiskt ställningstagande. Vi har nu en orimligt hög arbetslöshet i Sverige. En satsning på biobränslen ger varaktiga jobb, vilket inte naturgasen ger. Biobränslen ger fler permanenta jobb i råvaruproduktion, råvaruförädling och i distributionsledet samt driftsjobb i kraft och värmeproduktion. Produktion med biobränsle ger jobb mestadels i glesbygd och i skogsnäringen. Naturgas innebär temporära jobb i utbyggnad av infrastruktur och i byggsektorn. Dessa jobb uppstår också vid en satsning på biobränslen. Men medan naturgas är en import av fossilt bränsle uppstår jobben med biobränslen i närproduktion och inhemsk produktion. En siffra som såväl forskning som branschkännare är överens om är att en tillkommande terrawattimme förädlat biobränsle totalt ger varaktig sysselsättning åt 300 personer. Med denna siffra skulle en ökad biobränsleanvändning på 40 terrawattimmar till år 2000 innebära 12 000 nya permanenta arbetstillfällen. LRF:s energiscenarium för 1995 beräknar att biobränsleanvändning skapar 20 000 nya jobb. Att påstå att naturgasledningar i ett senare skede kan användas för biogas är fel. Naturgasen har en sju gånger så hög energitäthet som biobränslen och kan därför inte användas i samma ledningar. Dessutom produceras ju biogasen ganska nära konsumenten. Och vad är det för mening att försöka skicka gasen 50-100 mil? Då är det ju bättre att överföra energin i form el i ledningar. Fru talman! Miljöpartiet avser att på alla sätt verka för att en svensk kärnkraftsavveckling genomförs med inhemsk förnybar ersättningsenergi och genom energieffektiviseringar. Detta innefattar ett ansvar för konsekvenserna av svensk kärnkraftsavveckling i vår omvärld. Vi kan aldrig acceptera att svensk kärnkraftsel ersätts med utländsk fossil el. Vår uppfattning är att en kraftig utbyggnad av naturgasenergi, vare sig den sker i Sverige eller i exportsyfte i våra grannländer, är ett hot mot en inhemsk uppbyggnad av biobränslebaserad värme och elenergi. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 1.

Fru talman! Det är bra att Marianne Andersson säger detta om ett biogasnät. Men Olof Johansson har ju i Nordiska rådet uttryckt sig positivt för ett nordiskt samarbete. Då undrar man varför vi först skall bygga ett naturgasnät som vi sedan skall sända biogasen i. Den är ju så pass småskalig. Jag hoppas att Marianne Andersson övertygar övriga om att det är biogasen vi skall satsa på och inte naturgasen.

Fru talman! Ett utbyggt naturgasnät beräknas kosta 10 miljarder kronor. Det går alltså inte att senare transportera biogasen i detta naturgasnät. Satsar vi på ett så stort nät kan vi inte räkna med att skicka biogasen i det. Biogasen är närproducerad småskalig energi. Den skall inte skickas flera hundra mil i en naturgasledning.

Fru talman! Inom de offentliga finanserna utgör pensionsrelaterade utgifter en utomordentligt viktig, och också bekymmersam, fråga för dem som fastlägger politiken - och då inte endast för att pensionsutgifterna utgör en stor post av BNP, utan också för att de problem som skall lösas eller åtgärdas är av utomordentligt långsiktig karaktär. Många utgifter som finns inom statsbudgeten kan åtgärdas på ett eller ett fåtal års sikt. Så är det inte med pensionerna. Hushållen har under lång tid, 30-40 år, erlagt pensionsavgifter för att komma i åtnjutande av pension en gång i framtiden. Pensionen uppfattas som en förvärvad rättighet, och den bör ha drag av oantastbarhet. Det svenska ATP-systemet har byggt på två inbyggda regler som skulle tillgodose oantastbarheten. Dels handlar det om det basbeloppet, som värdesäkrar pensionerna, dels om att betalningarna av ATP-pensionerna ligger utanför statsbudgeten, vilket ger pensionerna en självständig status. De senaste 15 åren har visat att ekonomiska problem urholkar givna pensionslöften. Den enda säkerhet pensionerna kan bygga på är god ekonomi och god information om hur statens pensionsåtagande utvecklas för hushållen. I Sverige har pensionslöftena urholkats genom begränsningar av uppräkningar av det nominella pensionsbeloppet till reellt penningvärde. Metoderna som använts har varit många. Möjligheterna att följa förändringarna, man skulle kunna säga manipulationerna, med basbeloppet har blivit allt mindre. Vi moderater har kommit till den ståndpunkten att de ingrepp som görs i pensionslöftena skall redovisas så lättfattligt och enkelt som möjligt för dem de berör. Detta sker när det gäller basbeloppet genom att ett ograverat basbelopp, dvs. ett basbelopp som bygger på ursprungliga regler och förmåner beräknade härpå, redovisas samtidigt med den aktuella förmånen. För pensionärernas vidkommande skulle detta kunna ske en gång om året när nytt basbelopp fastställs. Varför är detta viktigt? Medborgarna skall inte kunna säga att de som i sista hand fattar besluten försöker dölja vad de gör. Kort sagt: politikens legitimitet kräver öppenhet även om förhållanden som är ofördelaktiga och negativa. Jag yrkar bifall till reservation 1. En avgift kan definitionsmässigt aldrig tas ut för en förmån som inte kan, eller skall, utgå. Det rätta ordet är i det här fallet skatt, inte avgift. Tyvärr har de senaste 40 åren lett till att gränserna mellan skatter och avgifter blivit mycket diffusa. I den moderata reservation 3 krävs att avgifterna, eller skatterna, och de skattekilar de åstadkommer skall synliggöras. Staten är skyldig medborgarna bästa möjliga information även om sådant som är negativt. Detta påpekas i reservation 3. I reservation 5 finns ett slående exempel på dåligt givande av information från regeringen. Den allmänna sjukförsäkringsavgiften skall höjas med tre procentenheter 1996-98. Samtidigt går sjukförsäkringen med 15 miljarder kronor i överskott. Avgiftshöjningarna och en del av avgifterna är således skatter. De skall tas ut som sådana. För inte medborgarna bakom ljuset! Vi tillstyrker reservation 5. I reservation 6 behandlas avgiftsuttag av idrottsutövare. För idrottsutövning skall samma principer gälla som för all annan verksamhet som ger inkomster. Sociala förmåner skall utgå och avgifter skall betalas. Ett undantag bör tillåtas. Om annan huvudinkomst finns kan föreningen och idrottsutövaren träffa överenskommelse om huruvida förmåner skall utgå eller inte på biinkomsten. Riksdagen bör ge regeringen detta tillkänna. Slutligen: Avgifter på vinstandelsstiftelser som är del i vinst bör inte tas ut. Det är bra med system som ger de anställda del i vinsten. Den borgerliga regeringen införde skattebefrielse för vinstandelsstiftelser. Den socialdemokratiska regeringens återställarpolitik innebar återinförd skatt och försämrade drivkrafter för anställda och företag inom näringslivet. Dessvärre sker detta i en tid när vi behöver just progressiv företagsamhet. Till denna reservation kommer jag inte att yrka bifall.

Fru talman! Jag vill instämma i en hel del av det som Margit Gennser sade när det gäller basbeloppet. Det som håller på att ske är att vi håller på att få ett nyspråk även när det gäller basbeloppsbegreppet. När det som egentligen är ett ograverat basbelopp helt plötsligt börjar kallas förhöjt basbelopp är det faktiskt en form av nyspråk. Jag tycker att vi som politiker har en skyldighet att vara klara i våra förslag, våra beslut och vårt sätt att uttrycka oss. Då är det oerhört viktigt att vi har entydiga begrepp. Ett basbelopp är ett basbelopp. Är det sedan på det sättet att man vill tricksa med ersättningar i systemet, så får man gå in och diskutera om man skall använda sig av 95 % av basbeloppet eller av 80 % av basbeloppet. Men att gå in och döpa om basbelopp till förhöjt basbelopp tycker vi inte är särskilt lyckligt. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Det är allmänt känt att utformningen av egenavgifterna i sjukförsäkringssystemen faktiskt innebär att vi får ett mycket underligt skattesystem - de tas ju inte ut på inkomst över 7,5 basbelopp och är dessutom avdragsgilla mot marginalen. Det blir en regressiv skatt. Det innebär alltså att höginkomsttagare vid en viss punkt relativt sett får en lägre skattebörda när det gäller dessa avgifter. Skatteskalorna får en mycket konstig knyck där marginaleffekten går ned. Om vi höjer egenavgifterna ytterligare kommer detta att förstärkas. Vi i Vänsterpartiet anser att det är bättre att man i stället lägger detta på arbetsgivaravgifterna. Kostnaden kommer att bli densamma, men vi får en helt annan rättvisa i systemet. Ett annat alternativ är naturligtvis att se till att avdraget blir värt lika mycket som ett avdrag under kapital, dvs. att alla får en trettioprocentig reducering. Om man skall behålla egenavgifterna är det också viktigt att man i så fall betalar dessa även på inkomst utöver 7,5 basbelopp. Då skulle vi kunna se rättvisan i det. Då liknar de å andra sidan arbetsgivaravgifterna, och då kan vi lika gärna göra om dem till arbetsgivaravgifter. Jag yrkar bifall till reservation 4. Sedan kommer vi till egenavgifter för småföretagare. Jag tror att alla partier i den här kammaren vill se till att småföretagen får ökade möjligheter att växa. De gör inte det helt utan incitament. Vänsterpartiet har föreslagit att egenavgifterna på resultat under 40 000 skall tas bort. Det skulle skapa möjlighet för många företag, enskilda firmor, egenföretagare och egenförsörjare att öka uthålligheten i verksamheten. Det finns många som i dag ligger på gränsen för vad de klarar. En reducering enligt vårt förslag skulle faktiskt gynna småföretagare, öka uthålligheten men också skapa nya incitament för att våga ta steget. Kombinerat med de andra förslag som vi har lagt fram skulle det innebära ett ganska stort bidrag till småföretagen och ge dem en växtkraft. Utskottet resonerar naturligtvis utifrån det statsfinansiella läget. Man säger att det inte är så lyckat för att man har ett ansvar för statsfinanserna. Ja, det har vi och det ställer vi upp på. Men 2 miljarder är avsatta för utveckling av företagsamheten. I budgeten är 2 miljarder avsatta som skall gå till företagssektorn. Jag vill fråga företrädaren för utskottets uppfattning om riskkapitalavdraget var ett bättre sätt att använda pengar på än det förslag som vi lägger fram. Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Jag vill bara göra ett konstaterande. Jag tyckte att Rosengren visade så tydligt att man måste hålla isär avgifter och skatt. Avgifter tas ut som betalning för en viss förmån. Det ingår inte i skattesystemet. Lägger man in avgifter som egentligen är skatter litet hur som helst i ett skattesystem kan man få degressiva, progressiva och över huvud taget mycket konstiga effekter.
Fru talman! Vissa saker skall vi lösa gemensamt i samhället. Huruvida man då kallar det avgifter eller skatt är för oss ganska ointressant. Men jag förstår att moderaterna, som under sitt regeringsinnehav hade lovat att sänka skatterna, omvandlar vissa skatter och kallar dem avgifter. Det var ju egentligen det som det handlade om. Det är också en form av nyspråk som ni använder er av. Det är klart att det är behändigt, när man har gett vissa vallöften om att inte höja skatter, att i stället kalla det avgifter. Det slår på exakt samma sätt för de enskilda hushållen och de enskilda människorna.
Herr talman! Jag kan försäkra att jag med minutiös noggrannhet när vi sysslade med sådant i pensionsarbetsgruppen såg till att avgifter skulle motsvaras av förmåner. Ibland hade jag inte hela makten, och en del andra personer var ologiska. Över huvud taget har det varit en princip för moderaterna att egenavgifter och avgifter är ersättning för en exakt, specifik förmån. Men vi satt ju i en koalition, och vi förhandlade med socialdemokraterna den där natten 1992. Då kom den första enprocentiga löneavgiften till. Den var egentligen en skatt. Jag håller med om att man alltid skall vara mycket precis med användandet av ord. Det ger ju viktig information till medborgarna.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att vissa saker i samhällsekonomin skall lösas över skattsedeln. Jag tycker inte att det ser särskilt trevligt ut när man befriar höginkomsttagarna från egenavgifter på inkomster över 7,5 basbelopp. Jag tycker heller inte om de där pucklarna som uppstår och som visar att man får en degressiv skatt vid en viss punkt. Det är just de problemen som egenavgiftssystemet skapar. Medborgarna i allmänhet uppfattar ju egenavgifterna som skatt. Det kommer på skattsedeln och debiteras på samma sätt. Skall vi vara riktigt ärliga tror jag nog att folk i allmänhet vill att det här skall tas ut generellt över skattsedeln så att det fördelas på ett rättvist sätt. Egenavgifterna innebär inte något rättvist system. Det blir ingen som helst fördelning mellan hög och låginkomsttagare, vilket vi vill att det skall vara.

Fru talman! Till SfU:s betänkande nr 7 om basbeloppet m.m. har Miljöpartiet fogat två reservationer och ett särskilt yttrande. Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 3. Miljöpartiet står också bakom reservation 1. Det är viktigt att vi värnar demokratin. Den är inte en gång för alla vunnen och erövrad, utan vi måste hela tiden arbeta för att behålla den och återta eventuellt förlorad mark. En del av demokratin är riktig och riklig information till medborgarna. De förändringar som gjorts när det gäller beräkningarna av framför allt pensionerna med basbeloppet som utgångspunkt har förändrat den slutliga folkpensionen till det sämre. Det har främst betydelse för dem som endast har folkpension och pensionstillskott eller låg ATP. Besluten om de olika basbeloppen är ju fattade av besparingsskäl. Basbeloppet har urholkats i relation till konsumentprisindex, och det betyder att kompensationen för inflationen inte ges till fullo. Reservanterna anser att t.ex. pensionärerna skall erhålla information om förändringarna i beräkningen av pensionerna och att det är en hedersfråga. De som får förmåner baserade på basbeloppet skall få en redovisning t.ex. en gång per år på det ograverade basbeloppet och hur, på vilket sätt, det är förändrat från början. Sedan går jag över till att tala om reservation 2 Vårt svenska statliga bistånd och kyrkors och frivilliga organisationers bistånd i katastrofområden och i tredje och fjärde världen har en stor betydelse, och de människor som arbetar med bistånd är ofta vårt ansikte utåt. De åker ofta ut och arbetar i ett för oss i Norden svårt klimat, i primitiva, svåra och även farliga områden - Rwanda och Burundi är väl bland de svåraste områdena under senare decennier. Miljöpartiet anser att de som har låga löner när de är ute och jobbar med bistånd har valt det själva, och det skall naturligtvis inte riksdagen ha några åsikter om. Men vi anser att deras sociala skydd skall ses över, t.ex. föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Speciellt vill vi i det här sammanhanget uppmärksamma pensionsförhållanden. Genomförandegruppen bör därför se till att klara och entydiga bestämmelser skrivs in, så att man ser till dessa gruppers bästa och så att deras situation inte missgynnas i förhållande till nuvarande system. Vi har också ett särskilt yttrande när det gäller egenavgifterna. Miljöpartiet anser principiellt att de allmänna och obligatoriska socialförsäkringarna skall bekostas av arbetsgivaravgifter och-eller av miljörelaterade skatter som växlas mot arbetsgivaravgifter. Däremot är vi negativa till den nuvarande trenden att lägga över en allt större del på egenavgifter. Ta bort egenavgifterna! Egenavgifterna har flera nackdelar. De har närmast negativa fördelningspolitiska effekter genom att de är avdragsgilla vid både kommunal och statlig taxering. Högre inkomsttagare som betalar statsskatt får därigenom en skattelättnad och betalar i realiteten bara en mindre del av avgiften själva. Avdragen vid den kommunala taxeringen urgröper kommunernas skatteunderlag och tvingar dem till ytterligare nedskärningar, som i sin tur kan leda till ökad arbetslöshet och nya kostnader för staten. En annan effekt av växlingen från arbetsgivaravgifter till egenavgifter i sjukförsäkringen och den planerade växlingen i pensionssystemen är att de som har inkomster över taket, 7,5 basbelopp, i allt högre grad slipper betala avgift för den del av inkomsten som överstiger taket. Avgift utgår nämligen även över taket i arbetsgivaravgifterna men inte i egenavgifterna. Genom den ökande andelen egenavgifter minskar det solidariska inslaget i finansieringen. Egenavgifterna bör därför successivt avvecklas. Det kan göras på flera sätt. En första åtgärd är att inte införa nya egenavgifter. Den planerade växlingen till egenavgifter i ett nytt pensionssystem bör inte genomföras. Den planerade höjningen av sjukförsäkringsavgiften med 2 procentenheter 1997 och 1998 kan delvis ersättas av höjda miljörelaterade skatter och eventuellt till någon del av arbetsgivaravgifter. De nuvarande 4,95 procenten i allmänna egenavgifter bör successivt avvecklas. De lägre kostnaderna i Miljöpartiets grundtrygghet som vi har planer på i de långa försäkringarna motsvarar på lång sikt ca 4 % i egenavgifter. Så mycket kan inte avgifterna sänkas omedelbart, eftersom pensionssystemet är ett fördelningssystem, dvs. dagens avgifter betalar till stor del dagens pensioner. Som en första åtgärd kan dock avgifterna sänkas med 2 procentenheter. Det motsvarar den avgift som skall gå till fonduppbyggnad i det s.k. premiereservsystemet, som skall vara en del av det nya pensionssystemet.

Fru talman! Som denna kammare vet kommer budgetåret att ändras till att omfatta kalenderåret från 1997. Detta medför vissa andra följdbeslut, bl.a. det som berör basbeloppet. Normalt fastställs basbeloppet under november månad, med de förändringar som skett i det allmänna prisläget fram till oktober månad året före det år basbeloppet avser att gälla. Med anledning av det förändrade budgetåret och med hänsyn till basbeloppets stora betydelse för statsbudgeten och det nya systemet med utgiftstak för statens utgifter, är det nödvändigt att ha tillförlitliga prognoser bl.a. för pensionsutgifter, skatte och avgiftsintäkter. För att göra prognoserna säkrare föreslås att basbeloppet fastställs under augusti månad, och för att möjliggöra detta fordras att mätperioden för prisförändringar tidigareläggs, så att förändringarna mäts från juni till juni. En sådan förändring medför att mätperioden kommer att ligga längre från det år basbeloppet skall gälla, och mätningen kan därmed sägas vara mindre aktuell. Detta har dock betydelse endast om inflationstakten förändras. Vid en ökad inflationstakt får pensionärerna vänta något längre på en förhöjd pension. Vid en sjunkande inflationstakt kommer det omvända att gälla. Vid en jämn inflationstakt saknar det betydelse vilken tolvmånadersperiod som mäts. Fru talman! Regeringen föreslår att begreppet 36 200 kr - efter avrundning till närmaste hundratal kronor. Eftersom avsikten inte är att förändra beräkningsgrunden föreslås att bastalet för 1996 blir det oavrundade basbeloppet, dvs. 36 168 kr. Det är då den senare summan som skall vara utgångspunkten vid uppräkningen av basbeloppet. Vidare föreslås att man vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten, beräkning av pensionspoäng samt fastställande av avgiftstak för den allmänna egenavgiften använder ett basbelopp som är uppräknat med 100 % av prisförändringarna. Det är detta basbelopp som kallas Fru talman! Jag vill kommentera några av motionsyrkandena. Gullan Lindblad m.fl. har yrkat att ett ograverat basbelopp skall redovisas för att pensionärerna skall kunna göra en uträkning av vad pensionen skulle ha blivit om inte basbeloppet hade varit reducerat av olika anledningar. Detta ograverade basbelopp är enligt min mening samma basbelopp som i propositionen benämns förhöjt basbelopp och som årligen skall fastställas av regeringen och redovisas. Det står självfallet fritt för varje individ att med detta förhöjda basbelopp som grund räkna ut vad pensionen skulle ha blivit om basbeloppet hela tiden räknats upp med Fru talman! Det finns även en motion som berör pensionsrätten för biståndsarbetare. Jag vill inledningsvis säga att biståndsarbetarna gör en väldigt viktig och bra insats i sitt arbete utomlands. Den fråga som motionären tar upp är under beredning i den s.k. Genomförandegruppen. Utskottet anser att detta arbete först skall redovisas innan man går vidare. Men pensionsrätten vid biståndsarbete är en viktig fråga. Det har också väckts ett antal motioner som berör egenavgifter till socialförsäkringssystemet. Jag har för avsikt att lämna ett mer generellt besked angående dessa motioner. Att införa egenavgifter, t.ex. i det reformerade pensionssystemet, är inte helt lätt. Egenavgifter förutsätter en växling på så sätt att det som betalas i egenavgifter sedan skall tillfalla den enskilde i form av högre lön. Denna växling är inte så lätt att åstadkomma på ett rättvist sätt så att det dessutom blir kostnadsneutralt. När det gäller avdragsrätten är det riktigt som en av motionärerna anfört att avdragsrätten för inkomster över brytpunkten ger ett bättre utfall för den enskilde. Till detta vill jag ändå framhålla att vid utbetalning av pensionen rättas detta till när den med en större förmån får betala en högre skatt. Det kan vara förenat med problem att genomföra en avgiftsväxling inom t.ex. pensionssystemet i kombination med att den allmänna egenavgiften till sjukförsäkringen höjs. Regeringen har därför framfört att det kan finnas skäl till att ytterligare överväga det samlade uttaget av allmänna egenavgifter när resultatet av Genomförandegruppens arbete föreligger. Jag vill även framhålla att regeringen senare under våren kommer att lägga fram en proposition som berör egenavgifterna under åren 1997 och 1998. Fru talman! Med det anförda vill jag avstyrka bifall till samtliga reservationer och yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Anser inte Lennart Klockare att det är ganska viktigt att vi är klara i vår begreppsapparat? Skall vi inte underlätta för medborgarna att t.ex. räkna fram vilka försämringar man gör i de olika systemen, i det här fallet när det gäller uppräkning av pensionerna? Det kan väl inte skada att vara tydliga inför medborgarna? Jag kallade i mitt anförande detta för en form av nyspråk. Det är att dölja vissa försämringar, att inte våga stå för de försämringar man gör. När det gäller egenavgifter kontra arbetsgivaravgifter: Känns det inte litet konstigt som socialdemokrat att införa degressiva skatter eller degressiva avgifter? Min uppfattning om socialdemokraterna är att ni förut har velat ha någon form av progressivitet i skatteskalorna. Sedan säger Lennart Klockare att man betalar högre skatt när pensionen betalas ut. Det beror på om man hamnar över brytpunkten eller ej och om man betalar statsskatt eller ej. Det vet vi ju inte. Framför allt vet vi inte det vid den tidpunkt som egenavgifterna betalas. Jag är mycket intresserad att höra vad Lennart Klockare anser om förslaget att ta bort egenavgifterna för de första 40 000 kronorna i inkomst för egenföretagare. Anser Lennart Klockare att detta är ett sämre förslag för att stärka småföretag än det riskkapitalavdrag som Lennart Klockares parti tillsammans med vissa andra partier här i riksdagen har varit med om att införa? Det är något som med facit i hand inte har varit så lyckat.
Fru talman! Per Rosengren talar om nyspråk och menar att när vi talar om det förhöjda basbeloppet är det ett sätt att dölja den verkliga situationen. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Det är ett sätt för oss att tydliggöra vad det handlar om när vi talar om basbeloppet. Det är ingen tvekan om att det under de år som gått har urholkats, som flera talare här har sagt. Det har varit oklarheter hur man skall tolka vad som är det rätta basbeloppet. Det är av det skälet som vi har infört begreppet förhöjt basbelopp. Det är klart att vi socialdemokrater tycker att alla skall betala skatt efter bärkraft. Det råder ingen tvekan om det. Det finns i förslaget med egenavgifter, som Per Rosengren också var inne på, att det kan gynna den som har en inkomst som ligger över brytpunkten. Det sade jag också i mitt anförande. Det finns anledning att se på det i fortsättningen för att rätta till eventuella skevheter. Det har regeringen också sagt. När Genomförandegruppen är klar med sitt arbete skall vi pröva detta i sin helhet.
Fru talman! Ett basbelopp är ett basbelopp. Är det så att man vill minska utbetalningarna är det bättre att ange en procentsiffra och säga: Vi kompenserar bara med 98 % av basbeloppet. Att införa ett förhöjt basbelopp, som egentligen är ett ograverat basbelopp, skapar ganska stor förvirring. Lennart Klockare kommenterade inte riskkapitalavdraget kontra egenavgifterna för egenföretagare. Det finns 2 miljarder avsatt. Vilket hade varit det bästa för att stötta småföretagsamheten; det förslag som vi här har lagt fram eller det riskkapitalavdrag som Lennart Klockare har varit med om att införa? När det gäller egenavgifterna kan jag bara beklaga att Socialdemokraterna inte lägger fram några förslag utan säger: Det kanske vi kan komma med senare. I och för sig är det positivt att kunna notera Lennart Klockares dåliga samvete över den förda politiken. Det är väl så man skall tolka det att ni håller på att utreda detta. Det är positivt att Lennart Klockare trots allt inser problematiken med degressiva skatteskalor, dvs. att det blir en knyck nedåt i skattebeslastningen. Det kan knappast vara socialdemokratisk politik, trots att det är ni som har varit med och infört detta.
Fru talman! Per Rosengren talar om att ett basbeloppp är ett basbelopp. Så långt kan man väl hålla med honom. Men med de förändringar som gjorts av basbeloppet måste allmänheten få veta vad som är de olika basbeloppen. Jag tycker att Per Rosengren egentligen talar mot sig själv. I den första reservationen har han yrkat att man skall redovisa ett annat basbelopp, som då kallas det ograverade. Jag menar att han här talar litet grand emot sin egen sak om man bara skall ha ett basbelopp. När det gäller riskkapitalavdraget är det avsett för helt andra ändamål. Det är naturligtvis viktigt för småföretagen och de medelstora företagen att ha riskvilligt kapital och kunna göra avdrag för de insatser man gör i företagen. Det är ett sätt för oss att öka sysselsättningen, något som vi är måna om att göra även i framtiden. Men egenavgiften och riskkapitalavdraget är två skilda saker i detta sammanhang.
Fru talman! När jag hört mina värderade kolleger från socialförsäkringsutskottet diskutera bastal, basbelopp, ograverade basbelopp, osv. har jag blivit fastare i min övertygelse att det är väldigt viktigt att utforma klar information till dem det berör, dvs. medborgarna, pensionärerna, om vad vi har gjort med basbeloppet. Detta är naturligtvis en värdering, men det är också uttryck för en riskbedömning. Jag tror att väljarna kommer att vända sig mot oss, om vi inte är ärliga mot dem i svåra tider. Därför tror jag att det här är väldigt viktigt. Den övriga debatten kan jag gå förbi. Jag har redan sagt att jag tycker att det är viktigt att skilja på begreppen avgift och skatt. En skatt går in i statsbudgeten, medan en avgift skall täcka en förmån. Detta har angivits i grundlagarna, men formuleringarna där är tyvärr inte helt klara.
Fru talman! Jag delar Margit Gennsers uppfattning att man skall vara ärlig och ge klar information till medborgarna. Det är också av det skälet som regeringen skall fastställa det förhöjda basbeloppet och redovisa det, så att den som så önskar kan göra en avstämning av hurdan pensionen skulle ha blivit, om vi inte hade varit tvungna att sanera ekonomin. Det handlar om att rädda välfärden på lång sikt.

Fru talman! Det är väl knappast förvånande att moderaterna går längre än vad regeringen gör beträffande föräldrainflytande i skolan. Vi ser nämligen propositionen som ett otillräckligt steg i en utveckling som måste leda till verkligt inflytande. Slutsatsen kan då bara bli en. I behandlingen av propositionen Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan har vi valt en väg som leder till att dessa skolenheter skall kunna knoppas av till friskolor. Vi välkomnar att regeringen med propositionen trots allt väljer att inleda försök i vilka föräldrarnas möjligheter till inflytande i skolan kan komma att öka, även om vi hellre, som sagt, hade sett att utvecklingsarbetet i skolan hade skett i form av fortsatt utveckling av friskolorna. Inom parentes vill jag dessutom säga att min slutsats är att ansvarigt statsråd via andra förslag stryper friskolorna och med denna proposition försöker få det att framstå som att det finns en vilja att få de kommunala skolorna att mera likna de för socialdemokraterna så förhatliga friskolorna. Med förslaget om ökat inflytande för föräldrarna genom de nya styrelserna ser vi möjligheter som annars inte skulle finnas under en socialdemokratisk regering. Förslaget ger alltså möjligheter om det används på rätt sätt. Vi har därför valt att bejaka förslaget och via reservationer i utskottet försökt att utveckla detsamma. Vi accepterar att man under en försöksperiod av fem år bedriver verksamhet med de nya styrelserna. Att vi lägger särskild vikt vid resultatet av försöksperioden framgår av att vi i utskottet har föreslagit att resultatet skall redovisas för riksdagen. Det räcker inte med att, som utskottet gör, "utgå från att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning". Styrelsernas ansvar och befogenheter är med tanke på förslagets utformning ett särskilt problem. De nya styrelserna med föräldramajoritet riskerar att framstå som kommunala nämnder, särskilt med beaktande av den inställning som råder i många kommuner till ökad pluralism i skolan. Det är först efter förhandlingar med kommunala företrädare, styrelser och nämnder som det klart framgår vilka befogenheter och möjligheter som styrelserna kan komma att få. Detta är en svaghet, samtidigt som det med en välvillig tolkning kan vara en möjlighet. Jag är inte orolig för hanteringen av de föreslagna möjligheterna i de flesta moderatledda kommuner. Vår oro riktar sig mot de kommuner där kommunala företrädare till varje pris själva vill dominera. I alltför stor utsträckning lämnas de nya styrelserna ut till de kommunala företrädarna. De grupper som vi vill se i de nya styrelserna är föräldrar, rektor, självklart också elever, övrig skolpersonal och näringslivsföreträdare. Vår avsikt är att skapa starka styrelser oberoende av kommunerna. Vi ställer inte upp på att andra kommunala verksamheter skall vara representerade i styrelserna, som framförts i förslag redovisade i utskottet, eftersom den kommunala dominansen då blir än värre. Lika självklart är det att föräldrarna i skolan vid val utser vilka som skall representera dem. Rätt att nominera personer skall vara förbehållen föräldrar, personal och elever. Vi har dessutom valt att särskilt betona professionens ansvar. Det kan verka som att vi slår in öppna dörrar. Vi har dock ansett denna betoning nödvändig, eftersom det bland skolpersonal finns en utbredd oro inför de förändringar som försöken kommer att medföra. Eftersom vi genom våra förslag vill skapa möjligheter för föräldrastyrda skolor att ombildas till friskolor utan att kommunen skall kunna stoppa sådana viljeyttringar, anser vi det nödvändigt att slå fast att val av profil skall vara möjligt. Av en sådan möjlighet följer dessutom, menar vi, att rekrytering blir en angelägenhet för de nya styrelserna. De måste kunna rekrytera i enlighet med den profil som de valt att bedriva verksamhet efter. För att försöksverksamheten skall vara meningsfull måste därför undantag från de kommunala turordningsreglerna införas. Det är en uppgift som vi vill ålägga regeringen. Av de 16 reservationer som avgivits vid utskottsbehandlingen svarar vi moderater för 7. Jag nöjer mig dock, som den nya traditionen bjuder, med att yrka bifall endast till reservation nr 1. Samtidigt vill jag konstatera att våra övriga reservationer är lika viktiga.

Fru talman! Vi är ju inne i en tid när fler och fler människor säger att de vill vara med och ta ansvar. De vill ha inflytande och makt över det som händer i samhället. Jag tror också att väldigt många föräldrar i dag känner stor oro för hur ungdomarna har det i det samhälle där de växer upp. Man ser mycket våld spridas. Man ser mycket av hemlöshet sprida sig bland ungdomar. Många unga känner en ganska stor maktlöshet inför utvecklingen. Det är då naturligt att också som förälder säga: Jag vill mer konkret kunna ta ansvar för hur mitt eller mina barn har det i skolan. Därför tror jag att det är en mycket stor och viktig förändring som vi står inför, när människor konkret får vara med om att ta ansvar och att ha makt. Detta hänger alltså ihop. Vi behöver mycket mer av personligt ansvar i samhället. Som vi ser det från Centerpartiets sida måste det då också skapas nya plattformar, där medborgarna kan vara med om att ta ansvar och får utrymme att personligt ta på sig detta tillsammans med sina medmänniskor i det lokala samhället. Vi ser det som nu är på väg att beslutas, en försöksverksamhet med lokala skolstyrelser, som en del i skapandet av sådana nya medborgarplattformar, som ger mycket större möjligheter att ta ansvar för och utöva inflytande över det som händer i samhället. Jag tycker också att det är viktigt för oss när vi utvecklar det här att hämta inspiration från det man har gjort i vårt södra grannland Danmark. Det är inte alls så att vi behöver följa allt som man där har gjort, men vi kan se att man där har vunnit stora framsteg genom att ge föräldrarna en sådan här viktig roll i skolorna. Vi ser alltså det här som en långsiktig och viktig förändring som vi vill genomföra. Även om det i utskottspapper och riksdagshantering formellt ser ut som en försöksverksamhet och en ganska liten fråga menar jag att det här är en början, en avstamp till något som tvärtom kan bli mycket stort. Från Centerpartiets sida är vi otåliga. Vi vill att den här decentraliseringsinriktningen skall gå snabbt framåt. Vi menar att det är viktigt att vi som politiker ger startskottet. Vi säger att i en tid när vi inte bara som förr kan dela ut pengar kan vi i alla fall dela ut makt. Jag tror också att det är viktigt att man som politiker har en annan attityd - inte alltid bevakar sina egna maktplattformar utan också säger att vi måste sprida makt och fördela makt på ett annat sätt i samhället, lämna ifrån oss makt som också tillhör medborgarna. Det här menar jag är en del i en sådan förändring. Nu skall den här försöksverksamheten genomföras under mycket fria former. Jag tycker att man blir litet förvånad när man ser ett så kort betänkande med så många reservationer. Det borde trots allt vara så att vi sade oss att nu ger vi politiker startskottet och försöker se till att man lokalt har så fria förutsättningar som möjligt att finna formerna för det här. Det finns ingen anledning för oss att hålla på och detaljstyra och rada upp olika förordningar och bestämmelser för hur det här skall gå till. Tvärtom borde vi ha tilltro till medborgarna och lita på att föräldrar har möjlighet att bedöma sådant här och faktiskt ta ansvar lokalt. Däremot är det viktigt att vi säger ifrån att kommunerna verkligen skall samverka med de berörda skolorna. Det är självklart. Man måste också ta med föräldrarna i förberedelserna för hur styrelserna skall arbeta. Jag tycker också att utskottet i sin text har visat att det verkligen är meningen, och jag tror det är viktigt att vi så mycket som möjligt visar att detta verkligen är en gemensam politisk uppfattning. Vi är som jag sade otåliga. Vi vill att man så snabbt som möjligt skall se vilka delar av de här försöken som är värda att permanenta. Det är därför jag har skrivit en reservation till betänkandet som går ut på att vi vill att försöksperioden skall vara kort. Det utesluter inte alls att man går vidare med försöksverksamhet på områden där man behöver det, men det betyder att man redan nu säger att sådant som kan permanentas också skall permanentas så fort som möjligt. Fru talman! Det här är som sagt en mycket viktig förändring. Det är bara en försöksverksamhet som startar, men det är en mycket större förändring som kan sätta i gång i samhället om vi använder det här rätt. Jag vill yrka bifall till reservation 12 och hoppas att det här blir ett startskott för mycket som skall hända i samhället runt omkring oss.

Fru talman! Det verkar ibland som om socialdemokraterna nästintill krampaktigt med olika medel försöker kompensera sin negativa inställning till ökad valfrihet inom vitala områden som skola, barnomsorg, sjukvård och annat. Det senaste försöket gäller det ärende vi har att behandla i dag: lokala skolstyrelser med föräldramajoritet. Vår bedömning är att förslaget till det yttre verkar positivt men innehåller en mängd olösta problem. Betänkandet innebär att ytterligare en beslutsnivå för skolan kan inrättas på lokal nivå: lokala skolstyrelser med föräldramajoritet. För skolan skall det således på lokal nivå kunna finnas tre beslutsnivåer: den kommunala nivån, skolledningen med rektorn i spetsen och nu även en föräldranivå. Folkpartiet liberalernas naturliga utgångspunkt är givetvis att föräldrar bör ges ett avgörande ansvar för och inflytande över sina barns utbildning. Grunden för detta menar vi är rättigheten att välja skola, där skolpeng som följer eleven är det mest konkreta verktyget. Det förutsätter förstås även en positiv inställning till friskolor. Detta är föräldramakt på riktigt, och det är dessutom tydligt vad avser ansvarsfördelning mellan föräldrar, skola och politik. Det grundläggande föräldraengagemanget för barns utbildning måste dock ha sin grund i det aktiva deltagandet i barnets arbete, t.ex. hjälp med läxläsning och annat. En förutsättning för föräldrarnas delaktighet är således främst att de har grundläggande kunskaper om skolans mål och förutsättningar. Möjligheten till utvecklingssamtal är något som också spelar in i detta sammanhang. Den nya läroplanen ger ju möjligheter för föräldrarna att ställa krav på skolan vad gäller undervisningen så att varje elev når upp till de kunskaps och färdighetskrav som nu är preciserade på ett tydligare sätt. Därutöver är det viktigt att så långt som det är rimligt stärka föräldrarnas engagemang i skolverksamheten. Det finns dock redan i dag en möjlighet till aktivt föräldrainflytande i skolan. Socialdemokraterna och Centern i första hand vill gå längre och öppna dörren för total föräldramakt genom att möjliggöra majoritetsstyre för föräldrarepresentanterna. Efter överflyttningen av makten till föräldrarna skall dock det huvudsakliga administrativa ansvaret fortfarande ligga hos den politiska ledningen i kommunen, och den pedagogiska ledningen skall fortfarande ligga kvar hos rektorn. Man kan då fråga sig vad den lokala föräldrastyrelsen skall besluta om. I praktiken blir det troligen inte mer än vad den redan i dag kan genom s.k. villkorad delegation. Vad som däremot riskerar att uppstå, och som vi i Folkpartiet är litet rädda för, är en otydlighet om ansvarsförhållandena i skolan. Om liberala kommunalpolitiker kommer att ställa sig positiva till att utnyttja den här möjligheten är helt avhängigt den särskilda förordning som regeringen skall lägga fram. Ingen, utom möjligen skolministern, vet hur denna kommer att utformas. Många oklarheter är fortfarande obesvarade, trots att vi i dag har betänkandet på bordet. Det gäller för det första gäller vad en föräldramajoritet i praktiken kommer att ges utrymme att bestämma över. Den utredning som ligger till grund för propositionen menade att föräldrarna skulle kunna "få ta över en stor del av rektorns åligganden så som dessa är beskrivna i läroplanen". Detta är enligt vår uppfattning naturligtvis orimligt, och det är glädjande att Ylva Johansson inte har tagit till sig dessa tankar. Rektorn och lärarna skall bära det fulla ansvaret för pedagogiken. Vi tycker att allt annat är oklarhet och flum. Betänkandet lämnar dessa oklarheter obesvarade, och det är vi oroade för. Om föräldrarna t.ex. har beslutsmakt i personal och budgetfrågor, hur kan rektor upprätthålla sitt ansvar för den pedagogiska ledningen? Vem skall ställas till svars om rektor och föräldrar är oense? För det andra gäller det vilken process som skall användas för att utse föräldrastyrelsen. Utgångspunkten måste rimligen vara att de flesta föräldrar vill delta i styrelsen för att påverka sina barns utbildning. Skall detta ske på ett stormöte, och i så fall hur ofta? Vilket ansvar har en föräldrastyrelse mot andra föräldrar som inte är nöjda med ett fattat beslut? Vi anser att det är ett minimalt demokratiskt krav att valförfarandet är klart reglerat och att det har gjorts känt för alla föräldrar med barn på skolan på ett godtagbart sätt. Dessutom har jag svårt att se att alla föräldrar automatiskt har en samsyn på lösningar av för barnens utbildning viktiga frågor bara för att de är föräldrar. Föräldrar har precis som politiker olika uppfattningar. För det tredje handlar det om att föräldraintresset för det egna barnet inte alltid är detsamma som allmänintresset att tillfredsställa samtliga barns behov. Den professionella skolledningen har av naturliga skäl lättare att urskilja allmänintresset och behovet hos barn som behöver särskilt stöd. Det finns en risk för att det endast blir de välutbildade och föreningsvana föräldrarna som kommer att ta till vara de nya möjligheterna. Vem slår vakt om eleverna med särskilda behov, som ofta kräver stora resursinsatser? Vi vet ju att många skolor i dag tvingas spara. I och med att resurskrävande elever ofta är elever med särskilda behov finns det risk att det blir just de som kommer i kläm. För det fjärde gäller det ekonomin, eftersom det är svårt att förstå hur alla föräldrar skall kunna avsätta arbetstid och därmed förlora arbetsinkomst på grund av dessa sammanträden. Vi tror att detta är centralt för att garantera alla föräldrars möjlighet att delta i föräldrastyrelsen. Skall mötena arvoderas och från vilket konto skall i så fall pengarna tas? Beroende på hur stor styrelsen blir kan det röra sig om relativt stora summor i ersättning för förlorad arbetsinkomst. Föräldrarna utövar lämpligast inflytande över sina barns utbildning genom möjligheten att välja skola samt genom det personliga engagemanget i det löpande skolarbetet. Det är dock viktigt att rektors ansvar och befogenheter för den pedagogiska ledningen inte beskärs. Vi tycker att betänkandet lämnar flera av dessa viktiga ansvarsfrågor obesvarade. Folkpartiet ställer dock med viss tvekan upp på en försöksverksamhet men kommer noga att följa och utvärdera den. Det finns tre skäl till att vi i Folkpartiet trots bristerna i betänkandet ställer oss bakom huvudinriktningen. Det första är att vi tycker att det är angeläget att föräldrainflytandet i skolan ökar. Detta kan trots allt vara en modell som kan inspirera till det. Det andra är att även om vi här i kammaren ser många tveksamheter och oklarheter i detta förslag vill vi tillerkänna kommunerna både ansvaret och möjligheten att inrätta en sådan här verksamhet i den egna hemkommunen, om de bedömer att det är bra. Detta är viktigt. Det tredje skälet till att vi tycker att det här går an är att det trots allt är en försöksverksamhet. Det skall bli intressant att utvärdera den efter fem år i de fall då försök genomförs. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 7.

Fru talman! Det är viktigt att på olika sätt utveckla och stärka demokratin i skolan. Vår grundhållning till den föreslagna försöksverksamheten med lokala styrelser inom grund och särskolan är därför positiv. I morse kom jag hem efter att ha besökt arbetsenheten Ugglan i Iggesund, en låg och mellanstadieskola där man arbetar åldersintegrerat och där föräldrarna som brukare har ett mycket stort inflytande över skolans verksamhet. Det besöket lärde mig betydelsen av att skolledning och personal har en positiv och öppen attityd till föräldrarna, så att föräldrarna verkligen känner sig välkomna i skolan, och att personalen ser föräldrarna som värdefulla resurser med både erfarenheter och kunskaper som är viktiga för skolan. På Ugglan är både föräldrar och barn sedda, och förhållningssättet mellan föräldrar och lärare präglas av tillit. Det är uppenbart att föräldrarnas engagemang och intresse måste tas till vara i skolan. Det finns pålitlig dokumentation som visar att ju närmare föräldrar och skola samarbetar, desto bättre utvecklas inlärningssituationen för eleverna, något som ger utslag både i ökad trivsel och bättre kunskapsprestationer. Trots det har föräldrarna hittills spelat en ganska undanskymd roll i skolutvecklingen. Att vi nu accepterar och välkomnar föräldrarnas möjlighet till inflytande i skolans inre arbete betyder inte att vi intar en helt okritisk hållning. Jag tror att ett villkor för att man verkligen skall lyckas med försöksverksamheten är att man också är medveten om och beaktar vissa frågor och att man tar upp och diskuterar dem ordentligt när man planerar verksamheten. Demokrati är inte enbart en fråga om formella beslutsformer utan också en fråga om dialog och samråd, om informella och vardagliga kontakter. Om informella kommunikationsmönster och samarbetsformer formaliseras genom de lokala styrelserna skapas hinder i stället för möjligheter, och det vill vi inte se. En annan intressant aspekt tar Folkpartiet upp i sin motion - Ola Ström berörde den i sitt anförande tidigare. Jag tänker på frågan, om föräldrarnas intresse för det egna barnet kan stå i motsatsställning till det allmänna intresset. Vad händer om en grupp starka föräldrar driver frågor som inte gagnar alla elever och som inte tar tillräcklig hänsyn till enskilda elevers behov av särskilt stöd? frågade Ola Ström. Det tycker jag att det är oerhört viktigt att man funderar över. Vad händer om viktiga utvecklingsmål kommer i konflikt med starka intressen vid den enskilda skolan? Och i vilket förhållande står medborgarinflytandet och medborgarintresset till brukarinflytandet och brukarintresset? Kommer det att till den lokala styrelsen överlåtas uppgifter att i en krympande kommunal ekonomi göra politiska prioriteringar och administrera besparingar? Kommer ytterligare en beslutsnivå att bidra till att det politiska ansvaret förtunnas och blir diffust? Vi är medvetna om att decentralisering och delegering av beslutsrätten till lokala styrelser kommer att kunna få många riktningar och former. Det är ju en av grundsatserna bakom decentraliseringen. Men att utvärdera en försöksverksamhet handlar också om att skapa kunskap, att jämföra och värdera resultat i förhållande till mål och förväntningar, och för att det skall vara möjligt måste syftet formuleras klart, villkoren preciseras och ansvarsområdena och deras relation till olika parter definieras. Här finns det brister i förslaget. Ansvars och rollfördelningen mellan skolledningen och den lokala styrelsen är inte klarlagd, inte heller de ekonomiska konsekvenser förslaget får för kommunerna. Då tänker jag inte enbart på arvodering av ledamöter och ersättning för eventuellt förlorad arbetsförtjänst utan också på kostnader för introduktion och utbildning av de föräldrar som skall ingå i styrelserna, något som vi anser vara nödvändigt om alla föräldrar skall ha reell chans till verkligt inflytande. Det är ju som bekant de som har kunskap att definiera problemen som också har makten. I arbetet med att demokratisera skolan måste samtliga berörda aktörers ansvar och rättigheter uppmärksammas och balanseras. Det gäller elever, föräldrar, lärare och rektor. Vi måste komma ihåg att lärarna utgör den stabila kärnan i skolan. Det är personalen som står för kontinuiteten. För rektor tror jag att det här projektet kommer att innebära en förändrad skolledarroll, och det kanske är mycket positivt i det. Nu måste rektor, som jag ser det, sätta eleverna i centrum. Han eller hon måste lära sig att dela på makten, ta risker, utveckla ett öppet klimat och ta sig tid att vara tillsammans med elever, lärare och föräldrar och andra i närmiljön. Och så: Eleverna är inte objekt. Det är eleverna som har förhandskunskapen om skolan. Om någon vet var skon klämmer är det faktiskt eleverna. Elevdemokratin är det centrala målet för all skolutveckling. Föräldrainflytandet får alltså inte komma till stånd på bekostnad av elevdemokratin. Där vill jag påminna om vad FN:s barnkonvention säger om barnens rätt att oavsett ålder föra fram sina åsikter i frågor som rör dem. För oss är det självklart att elevernas möjligheter till inflytande och ansvarstagande i skolan måste tillgodoses. Vi föreslår därför att en regel införs i grundskoleförordningen som garanterar eleverna rätten att delta i den lokala styrelsens arbete. Oklarhet skapar bara osäkerhet och frustration. Eftersom projektet kommer att genomföras av individer kommer deras personliga tillfredsställelse, besvikelser, motivation och upplevelser att avgöra i vilken utsträckning försöken kommer att bli en framgång. Jag vill också instämma i det moderata kravet att erfarenheterna av den här försöksverksamheten borde presenteras och redovisas för riksdagen. Jag hoppas att det är naturligt att så sker. Jag skulle också vilja kommentera en del i moderaternas motion. Den präglas av tanken på att föräldrarnas fria val av skola indirekt skulle leda till förnyelse och utveckling. Det tycker jag är en reaktiv strategi. Det är en frihet från någonting. Att däremot personligt engagera sig som förälder i skolans inre arbete och bidra till att förändra dess kultur är en aktiv process som kräver mer och kräver samarbete. Det blir en frihet till någonting. Det är endast i det gemensamma arbetet som våra förväntningar på framtiden kan tillfredsställas. Det pratades ganska mycket om de fristående skolorna. Jag trodde nästan att vi hade tagit den debatten i förtid. Själva grundidén i den marknadsmodell som Moderaterna och även Folkpartiet till en del förespråkar tycker inte jag är hållbar. Den förutsätter att vissa skolor inte alls kommer att lyckas eller att de kommer att utvecklas i en negativ riktning. Det tycker jag, utifrån ett gemensamt samhällsansvar, är helt oacceptabelt. På så sätt förstärker det fria valet skillnaden mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund, och de som är privilegierade får ännu större fördelar än tidigare. Till sist vill jag ta upp något om styrelsens representativitet. Vi vet att vi lever i ett segregerat samhälle. Det är ett faktum. Det avspeglar sig också i skolan. De välutbildade och resursstarka föräldrarna kommer säkert att ha lättare att engagera sig i det lokala styrelsearbetet, för de har i regel översikt och kan artikulera sina behov och ta självständiga initiativ. De känner skolkulturen, kan diskutera på skolans premisser och har också många gånger både tid och kraft att hävda sina åsikter. Men så är det inte för alla föräldrar, och inte för alla elever heller för den delen. Risken att grupper som ensamstående föräldrar och invandrarföräldrar utestängs från inflytande är uppenbar. Vi vill därför införa en regel i grundskoleförordningen om att invandrarföräldrar skall vara representerade i den lokala styrelsen i proportion till antalet invandrarelever i den aktuella skolan. Alla vet att invandrare i vårt samhälle har mycket dålig representation i politiskt beslutande organ på olika nivåer. Det är någonting som de flesta partier har sagt sig vilja förändra. Om nu invandrarföräldrarna kan uppmuntras till delaktighet i den egna skolan i det egna närsamhället, väcks kanske deras intresse för samhällsarbete i andra former, så att de lokala styrelserna också kan vara grunden för rekrytering till förtroendeuppdrag även i andra politiska församlingar. Vi hoppas på, och förutsätter, att skolor i s.k. resurssvaga områden stimuleras att ta del i projektet. Får vi inte en önskvärd spridning inom projektets ram äventyras möjligheterna att utvärdera i vilken grad föräldramedverkan i styrelserna påverkar arbetet och utvecklingen i skolan, både vad gäller elevdemokrati och arbetssätt och i förhållande till begreppet "en likvärdig skola för alla". Jag har avstått från att reservera mig då det gäller vårt förslag om vikten av jämn könsfördelning i styrelserna. Erfarenheterna från Danmark visar annars att skolstyrelserna domineras av kvinnor. Min uppfattning är att vi behöver fler män som goda förebilder i skolan. I min sinnevärld inskränker sig inte styrelseuppdraget till ett antal sammanträden, utan det innebär att man faktiskt följer och till viss del deltar i skolans vardag. Vi anser också att försöksverksamheten bör omfatta hela skolor. Det är av praktiska organisatoriska skäl. Jag har några funderingar och frågor till skolministern i anslutning till detta. För hur lång tid skall en styrelse tillsättas? Vad händer om en arbetsenhet först beslutar sig för att man vill ha en lokal styrelse, och ytterligare en arbetsenhet eller årskurs eller klass sedan vill bilda lokal styrelse på samma skola? Kan det finnas flera styrelser på en skola? Vad händer i så fall om de drar åt olika håll? Nu ser jag att min taletid är ute. Jag yrkar därför bifall till reservationerna nr 9, 11 och 13. Jag står givetvis bakom övriga reservationer från Vänsterpartiet.

Fru talman! Visst finns det en idé i det moderata förslaget om en frihet till någonting - en frihet till möjligheter att öka föräldrars inflytande. Vi ser det som någonting positivt. Genom att man utvecklar föräldrarnas möjligheter växer och berikas skolan. Britt-Marie Danestig-Olofsson delar väl ändå synen att stärkt föräldraroll skapar möjligheter som i dag inte finns? Det är just vad de moderata reservationerna syftar till att underbygga.
Fru talman! Som jag tolkade den moderata motionen när jag läste den hör frihetsbegreppet ihop med en frihet från någonting. Man väljer bort saker. Man väljer bort det som man anser vara mindre bra för någonting som man anser vara bättre. Det tycker inte jag är ett aktivt sätt att delta i en förändringsprocess. Det är ungefär som när man väljer tandkrämstuber av olika märken. Man går inte in för att förändra innehållet. I detta förslag har man som förälder möjlighet - det är det som är det viktiga - att stanna kvar i den skola som ens barn går i och verkligen aktivt gå in i förändringsprocessen och bidra med sin kunskap och sitt engagemang, både för det egna barnet och för alla andra barn och för framtiden.
Fru talman! Det är bara att konstatera att Britt Marie Danestig-Olofsson reser hinder och har skygglappar framför sig när det gäller synen på det moderata förslaget. Det vi syftar till är att utveckla verksamheten och ge föräldrarna möjligheter att tillsammans, i samverkan med skolpersonal, utveckla verksamheterna. Den kompetensen har de. Det är bara att följa friskoleutvecklingen och se det resultatet, som man välvilligt kan tolka in i den proposition som nu föreligger om att skapa ökat utrymme för föräldrarna i den kommunala skolan.
Fru talman! Det verkar som om vi är överens om att vi i varje fall båda vill öka föräldrarnas möjlighet till att ta ansvar i den kommunala skolan. Det jag heller inte förstod i Tomas Högströms tidigare resonemang var pekandet på de fristående skolorna. Vi vet egentligen inte hur propositionen kommer att se ut och vilket beslut som kommer att fattas om de fristående skolorna. I det förslag som finns har friskolorna fått förmånen att behandlas på samma sätt som de kommunala skolorna. Det är bra om de kommunala skolorna nu får förmånen att inrätta dessa styrelser, så att vi får ett likvärdigt förhållande mellan fristående skolor och kommunala skolor. Det måste också vara väldigt bra och någonting som
Fru talman! Hur man skall göra det möjligt för elever och föräldrar att få ett ökat inflytande över skolan är en fråga som har diskuterats väldigt länge. I den nya läroplanen för grundskolan, som kom till under fyrklöverregeringens tid, finns tydliga mål och riktlinjer vad gäller hur elevernas inflytande och ansvar skall kunna tas till vara, men också riktlinjer för hur alla som arbetar i skolan skall samverka med föräldrarna för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet. Våren 1994 lades en proposition om lokal demokrati fram. Den antogs av riksdagen, och då infördes nya regler i kommunallagen som gör det möjligt att inrätta s.k. självförvaltningsorgan under en kommunal nämnd. De innebär att den som använder en kommunal anläggning, har barn som vistas på eller som själva bor på en institution fått möjlighet att helt eller delvis sköta driften vid anläggningen. I det betänkande som vi behandlar nu om lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan tas ytterligare ett steg i samma riktning. Genom den försöksverksamhet som föreslås öppnas möjligheter till självstyrelse också i skolans värld. Fler föräldrar får på så sätt en reell möjlighet att inifrån påverka sina barns skola och ta ett större ansvar. Det har tidigare varit förbehållet föräldrar som valt att låta sina barn gå i en fristående skola. Vi kristdemokrater är därför positiva till förslaget och står bakom huvuddelen av betänkandet. Jag tycker själv att det skall bli väldigt spännande att följa försöksverksamheten. Jag är också litet förvånad över den regleringsiver som har kommit till uttryck under debatten. Det är en naturlig utveckling att öppna skolan för föräldramedverkan om man betraktar barn och ungdomar ur ett helhetsperspektiv. Hemmet och skolan skall inte vara två skilda världar. Båda är viktiga delar av ungdomarnas liv. Ju mer positivt och konfliktfritt samarbetet mellan hemmet och skolan fungerar, desto bättre förutsättningar för en positiv utveckling för ungdomarna. För de enskilda skolor som kommer att delta i försöksverksamheten blir det viktigt att aktivera föräldrar av alla kategorier, inte minst föräldrar som inte tidigare har så goda erfarenheter av sin egen eller sina barns skolgång. Styrelsearbetet är långt ifrån det enda sättet för föräldrar att göra en insats i skolan, om nu inte alla skulle vara intresserade av just det arbetet. Samtidigt som föräldrarnas viktiga roll betonas i försöksverksamheten är det självklart viktigt att också betona skolpersonalens professionella roll. Det pedagogiska ansvaret måste också i fortsättningen ligga hos lärarna och rektorn i egenskap av arbetsledare. Om den här rollfördelningen klarläggs tydligt redan från början, och man får utgå från att så kommer att ske, behöver det inte bli något problem, tror jag. Men det är viktigt att den aspekten finns med när försöksverksamheten utvärderas. Fru talman! När man genomför en försöksverksamhet öppnas möjligheter att pröva litet olika inriktningar. Det är själva grundtanken med ett försök. Vi kristdemokrater har därför föreslagit att det skall vara möjligt för skolor som vill det att också välja in andra än föräldrar i de lokala skolstyrelserna under försöksverksamheten. Skolan lever fortfarande ett liv som är för mycket avgränsat från samhället i övrigt. Det går ofta vattentäta skott mellan skolan och myndigheter och organisationer som arbetar med barn och ungdomar i samhället i övrigt. Nu finns en möjlighet att öppna skolan mot omvärlden genom att erbjuda plats i styrelsen för företrädare för t.ex. näringsliv, kultursektor, socialtjänst eller polis. Det skulle vara ett naturligt sätt att få till stånd en samverkan mellan skolan och närsamhället. I vilken form detta skall ske kan mycket väl överlämnas åt den lokala styrelsen, men utskottet bör uttala att möjligheten står öppen och att det ser positivt på en sådan utveckling. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 10.

Fru talman! Jag känner mig litet träffad av Inger Davidsons tal om regleringsivrare. Jag vet inte om syftet var att kommentera Folkpartiets uppfattning.

Fru talman! När man anordnar en försöksverksamhet tycker jag att man skall göra det under ganska fria former. Det innebär inte att det inte finns en lagreglering kopplad till verksamheten, det gör det ju. Man måste följa skollagen och andra lagar även i de här styrelserna. Men jag tror ganska mycket på föräldrars och skolpersonals egen förmåga att ta hand om den detaljreglering som jag tycker efterlyses i en hel del av de reservationer som fogats till detta ganska lilla betänkande, som någon har uttryckt det tidigare i debatten. Jag tror helt enkelt att det här kommer att lösa sig på lokal nivå. Men självklart skall det följas upp och utvärderas, och då kommer det att visa sig om det behöver sägas tydligare. De självförvaltningsorgan som i dag finns på andra områden i samhället har visat sig fungera mycket bra i de allra flesta fall, och de farhågor som fanns när det gällde dem har inte besannats.

Fru talman! Frågan om föräldrars inflytande över sina barns skolgång är knappast någon ny fråga i den här kammaren. Den har debatterats åtskilliga gånger och faktiskt med större intensitet de senaste åren. Jag tror att en av de grundläggande orsakerna till detta kan ligga i den förändrade roll som skolan faktiskt har fått de senaste decennierna. Skolan är inte längre automatiskt den stora auktoritet som den var en gång i tiden. Skolan är inte längre ett informationsoch kunskapsmonopol. Det finns så många andra ställen i samhället där man kan få information och kunskap. Samhället har förändrats. Utbildningsnivån har höjts i landet, och gammal auktoritetstro har raserats. Föräldrar och elever ser det numera som ganska självklart att ha krav och synpunkter på hur utbildningen utformas och hur skolan skall fungera som arbetsplats, något som i stort sett var otänkbart bara för några decennier sedan. Även om det, som vi har hört tidigare i dag, hände en hel del under 70-talet på det här området, tror jag att den maktutredning som gjordes på 80-talet påvisade att det fortfarande finns en hel del brister. En mycket stor del av föräldrarna ansåg fortfarande att de hade alldeles för liten möjlighet att påverka skolan. Därför har det under 90-talet öppnats flera vägar för utökat föräldrainflytande, både genom vidgade möjligheter att välja andra skolor och andra skolformer och genom olika varianter av brukarmedverkan och självförvaltning. Jag tror att båda dessa vägar är bra. Jag tror också att den ena modellen inte kan utesluta den andra. Men från en del håll - vi har hört det från Tomas Högström och från Ola Ström - gör man ändå invändningen att föräldrars inflytande i huvudsak borde utövas genom att man skall välja andra skolor eller andra skolformer. Och det är sant att det för några kommer att vara ett alternativ. Men för merparten kommer det aldrig att vara någon väg, oavsett hur generösa resurstilldelningssystem vi än konstruerar. De allra flesta föräldrarna väljer ändå att låta barnen gå i den skola som ligger närmast. Därför är det väsentligt att utöka möjligheten till inflytande även i den kommunala skolan. Ola Ström verkar se dialogen som ett hinder och radar upp en mängd problem som skall uppstå mellan hem och skola. Jag tror i stället att förändring genom dialog med föräldrar och elever är en väsentligt bättre väg att gå för skolan än skolpengsmodellen, där man skall rösta med fötterna. Därför vill vi nu ytterligare förstärka föräldrars möjlighet till inflytande. Det gör vi genom det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Genom att tillåta en försöksverksamhet där föräldrar är i majoritet i lokala styrelser tror vi att vi kan stimulera fram ett utökat föräldraengagemang. Det är något som inte bara är önskvärt ur föräldrars perspektiv utan också för skolans egen del. Skolan har allt att vinna på att fler vuxna engagerar sig i verksamheten och att dialogen mellan föräldrar och skola utökas. Vi har dock valt att vara ganska öppna för olika lokala modeller av utökat föräldrainflytande. Det går inte att från regeringens eller från utskottets sida utforma detaljerade regler för hur en sådan här försöksverksamhet skall fungera. Vi måste inse att förutsättningarna faktiskt är olika i olika delar av landet och att den lokalt fastställda arbetsordning man skall göra därmed kan variera mellan olika kommuner och mellan olika skolor. Eftersom verksamheten dessutom i grunden bygger på föräldrars, lärares, elevers och skollednings engagemang tycker jag att det finns en risk att dynamiken i försöksverksamheten skulle försvinna om vi alldeles för hårt reglerade utformningen. Därför avstyrker vi alla de förslag som finns i motionerna som i detalj vill reglera den här försöksverksamheten. De ramar och riktlinjer som vi nu anger innebär ändå inte att den kommunala nämnden frånhänder sig ansvaret för verksamheten. Styrelsen för utbildningen har fortfarande att besluta om ekonomiska ramar och riktlinjer. På samma sätt innebär inte heller försöksverksamheten att myndighetsutövning eller liknande kan överlåtas på en lokal styrelse. Vi uttalar också i betänkandet att den lokala styrelsen givetvis har att följa vad som regleras både i skollag och i läroplan. Likaså kommer rektorn även i fortsättningen att ha det pedagogiska ansvaret för verksamheten och lärarna det professionella ansvaret. Den rollen kan aldrig föräldrastyrelsen ta över. Det uttalas såväl i regeringens proposition som i betänkandet. Samtidigt ligger det litet i sakens natur att det inte går att göra en enkel definition av exakt vad som skall räknas till det professionella ansvaret. Därför kommer föräldrar och lärare säkert att föra en dialog både om utbildningens innehåll och om dess omfattning och uppläggning under försöksverksamhetens gång. Det tror jag inte att man skall vara rädd för. Jag tror i stället att just kombinationen av föräldraperspektivet och lärarnas professionella roll kan tillföra skolan en hel del. När det gäller styrelsernas sammansättning har vi valt att enbart reglera att föräldrarna skall vara i majoritet, och att rektor och företrädare för personalen skall ingå. Dessutom uttalar vi att elever skall ha närvaro och yttranderätt i styrelserna. Men i övrigt lämnar vi ganska fritt för olika varianter av sammansättningar. Däremot tycker vi att det är viktigt att styrelsens sammansättning speglar både de sociala och kulturella erfarenheter som finns i bostadsområdet runt skolan. Detta uttalar vi också i betänkandet. Likaså lämnar vi öppet för medverkan av företrädare från såväl näringsliv som socialtjänst och föreningsliv samt andra organisationer runt omkring skolan. Jag tror att det är oerhört angeläget att fler vuxna kommer in i skolan, och därför vill jag inte göra någon sådan här begränsning. Vi lämnar detta ganska öppet, och reglerar bara föräldramajoriteten. När det gäller omfattningen av försöksverksamheten har vi däremot valt att låta verksamheten pågå i fem år. Andreas Carlgren sade alldeles nyss att centerpartisterna är otåliga, och bara vill hålla på i tre år för att sedan permanenta verksamheten. Det är ju vällovligt, men jag är orolig för att en kortare tid skulle kunna innebära att en del människor tvekar. Det blir alldeles för kort tid kvar innan verksamheten skall utvärderas. På fem år hinner utvecklingsprocessen komma i gång ordentligt. En mängd erfarenheter kan då ligga till grund för förnyade ställningstaganden om hur föräldrainflytandet skall se ut in på 2000-talet. Vänsterpartiet har i detta sammanhang motionerat om att skolor i resurssvaga områden, som man uttrycker det, skall stimuleras att delta i verksamheten. Även om jag kanske kan förstå andan bakom det kravet ser jag det som orimligt att vi ifrån riksdagens sida skall uttala vilka områden som skall anses vara resurssvaga. Jag tror dessutom att det är mycket svårt att från statligt centralt håll försöka kommendera fram föräldrainflytande. Vi kan skapa förutsättningar - och det gör vi genom detta betänkande. Avslutningsvis vill jag framhålla att detta enbart är ett steg på vägen till att öka föräldrars engagemang i skolan, och skolans öppenhet gentemot det övriga samhället. Vid sidan om diskussionen om hur styrelserna skall utformas och vilka befogenheter de skall ha finns det dessutom en mängd andra vägar till utökad dialog mellan skolan och föräldrarna. Låt oss inte glömma alla dessa vägar. Även skolor utan föräldrastyrelse kan ha ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola. Det kanske viktigaste området att utveckla är just vardagskontakten mellan föräldrarna och klassen, lärarna, skolledningen och arbetslaget. Den diskussionen hoppas jag att vi återkommer till i utskottet och i kammaren flera gånger framöver.

Fru talman! Först vill jag uttrycka sympati för mycket av det som Tomas Eneroth säger. Om han vore representativ för socialdemokrater i allmänhet ute i landet så skulle nog synen på valfrihet och annat vara betydligt bättre än den är i dag. Jag vill bara korrigera en sak som jag tycker är en vanlig missuppfattning. Det gäller det som vi från borgerligt håll brukar framhålla som vikten av valfrihet. Man menar att valfriheten bara skulle utövas när man har valt skola. Men det är inte det som i första hand är väsentligt. Det väsentliga är att möjligheten finns, och att varje skolenhet på så sätt blir medveten om att man måste upprätthålla god kvalitet och ta till vara föräldrars krav på inflytande och annat. Annars finns möjligheten att föräldrar startar en friskola eller flyttar sina barn till en befintlig friskola. Jag tycker att det är litet märkligt att det i betänkandet finns en sådan stor frihet från Socialdemokraternas sida i synen på hur viktigt det är att inte reglera detta. Det kan faktiskt uppstå en paradox här. En kommun kan bestämma sig för att införa föräldrastyrda skolor i hela kommunen. De föräldrar som inte gillar den tanken blir då tvungna att starta en friskola för att barnen skall få gå i en vanlig skola. Det blir något slags paradox, tycker jag. Det är viktigt att det alltid finns en valfrihet. Men det måste också alltid finnas en vanlig skola att gå till för föräldrar och deras barn.
Fru talman! Huruvida jag är representativ tror jag att jag avgör bäst själv. Det är ofta så att om socialdemokrater har goda åsikter i en debatt misstänker man ifrån opinionshåll att "den där är minsann inte representativ". Men det kan jag garantera att jag är. Det är viktigt att komma i håg att modellerna givetvis måste komplettera varandra - valfrihetsmodellen, rätten att välja skola och rätten att utöva inflytande. Jag återger några rader ur Folkpartiets motion: Därmed blir det klart att den lokala föräldrastyrelsen i allt väsentligt utgör ett surrogat för regeringens negativa inställning till verkligt föräldrainflytande genom ett system med skolpeng om minst 85 % som Verkligt föräldrainflytande skulle då enbart vara en skolpengsnivå på 85 %. Jag vänder mig litet emot detta. Det är att tilldela skolpengsmodellen en alltför stor roll. Det är sant att det för några människor kommer att vara intressant att välja andra skolor. Men för merparten i Sverige, i Norden och i alla andra länder som har denna typ av skolsystem kommer majoriteten alltid att välja den skola som ligger närmast. Då måste man utöka valfrihetsmodellerna där.
Fru talman! Jag vill ändå påpeka att när jag säger att Tomas Eneroth inte är representativ för socialdemokrater i allmänhet i Sverige så är det en komplimang, och ingenting annat. Problemet med det som Tomas Eneroth tar upp mot slutet av sitt inlägg är att detta inte är verkligheten i många kommuner. Inte minst i min hemkommun, Örebro kommun, har man under åratal bedrivit en kraftfull opposition mot friskolor och på varje sätt försökt motverka tillkomsten av sådana. Det kommer inte att finnas något engagemang nu heller för den möjligheten. Nu drar man i gång brukarinflytandet som ett slags surrogat, precis som det står i motionen, därför att man märker att man är på defensiven när det gäller föräldrainflytande. Det är viktigt att vi står bakom detta, men det får aldrig bli en ersättning för det fria skolvalet. Det tycker jag är mycket viktigt att poängtera.
Fru talman! Det är onekligen olika, beroende på vilken kommun man kommer ifrån. Jag kommer själv från Växjö kommun, där Socialdemokraterna är i majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Där finns ett mycket bra samarbete med de friskolor som finns. Det är inte alls några problem att kombinera modellen att kunna välja en del andra skolor med olika former av föräldrainflytande. Tack och lov ser det onekligen olika ut i olika delar av landet. I den här debatten skall vi peka på vägar för att kunna påverka den kommunala skolan i hela landet. Det kan vi göra genom att skapa styrelser med föräldramajoritet på de ställen där föräldrar, lärare, skolledning och skolpolitiker är överens. Jag tror att man kommer att vara överens på många ställen runt om i landet.
Fru talman! Tomas Eneroth sade i sitt inlägg att vi kan skapa förutsättningar för föräldrainflytande, och att det är en fördel med föräldrar i majoritet i den försöksverksamhet som skall starta. Men är det inte så, Tomas Eneroth, att det avgörande inte är föräldramajoritet i sig? Är inte det avgörande vilka möjligheter föräldrarna har att bestämma? Vi kan ha hur stora styrelser som helst. Om inte styrelserna får befogenheter och möjligheter innebär det att den försöksverksamhet, som Tomas Eneroth vill ge intryck av som så positiv, helt mister sin effekt. Min fråga är: Tror Tomas Eneroth att förutsättningarna för föräldrainflytande kommer att vara likvärdiga mellan kommunerna, med tanke på de erfarenheter vi har?
Fru talman! Det är sant som Tomas Högström säger. Det avgörande är inte hur många som skall sitta i styrelserna. Jag tror att jag också avslutade mitt inlägg med att tala om att det avgörande kanske över huvud taget inte alls är styrelserna, utan snarare den dagliga kontakten mellan lärare och föräldrar i det vardagliga skolarbetet. Det är sant att det är viktigt att veta vilka befogenheter och vilket ansvar styrelserna skall ha. Jag tycker att vi väldigt tydligt pekar på det i betänkandet. Vi ger de olika kommunerna och de olika skolorna fria ramar. Man kan välja olika grad av ansvar och befogenheter, beroende på hur man själv känner att man vill. Jag kan mycket väl tänka mig att den normala gången är att bilda brukarråd, sedan får villkor av delegationen och så småningom blir en egen självförvaltande styrelse. Att direkt övergå till självförvaltningsorgan tror jag blir mer ovanligt. Detta är en process, precis som livet i övrigt. Det får vi acceptera.
Fru talman! Det förutsätter att det finns ett engagemang på den kommunala sidan för att man skall kunna ta vara på föräldraengagemanget i skolan. Med den moderata reservationen har vi försökt styra utvecklingen just i syfte att man tar till vara föräldraengagemanget och att man inte lämnar ut de nya styrelserna till det kommunala godtycket i den utsträckning som görs i betänkandet.
Fru talman! Man kan ändå inte bortse från, Tomas Högström, att resurser, ekonomiska ramar och över huvud taget inriktningen på skolan beslutas av en demokratiskt vald kommunal nämnd, styrelsen för utbildningen i kommunen. Den rollen kan ett självförvaltningsorgan aldrig ersätta. Vi har demokrati i det här landet. Det får vi acceptera. Men inom ramen för målstyrning och inom de ekonomiska ramar som man fattar beslut om i kommunens budgetarbete finns det ändå väldigt mycket kvar för föräldrastyrelsen att vara med och fatta beslut om för att utveckla skolan till det bättre.
Fru talman! Som jag sade tidigare förstår jag att Socialdemokraterna vill avslå detaljregleringen, som en del andra föreslår. Men att utöka möjligheterna borde ju inte vara en nackdel för försöket. Eftersom skolan behöver öppnas mot omvärlden, vilket Tomas Eneroth var inne på i sitt anförande, borde riksdagen nu ta chansen att markera att det är möjligt också för andra än föräldrar att ingå i denna styrelse. Vi lämnar detta öppet, säger Tomas Eneroth. Men det är ett märkligt sätt att se på det, eftersom detta handlar om lokala styrelser med föräldramajoritet. Då tror jag att det kommer att råda en väldigt stor osäkerhet om man skulle vilja pröva att ta in t.ex. företrädare från kultursektorn, socialtjänsten, osv. om det inte uttryckligen är sagt. Jag hade inte heller tänkt att vi skulle ha någon friskoledebatt. Men Tomas Eneroth utmanar oss genom att avfärda skolpengen som en viktig grundprincip för föräldrars möjlighet att välja en annan skola än den kommunala och för lärares eller andras möjlighet att starta och driva en fristående skola. Det är faktiskt en oerhört viktig grundprincip. Det måste jag få slå fast även här. För mig ligger det ingen motsättning i att utöka föräldrarnas inflytande i kommunala skolor och att samtidigt garantera fristående skolors möjligheter att drivas under vettiga förutsättningar, och där ingår en grundskolpeng.
Fru talman! När det gäller det senare kommer vi givetvis att debattera friskolor och skolpeng framöver också. Men som jag har sagt tidigare ser jag inget hinder att kombinera dessa modeller. Att jag sedan har synpunkter på skolpengen är en annan sak. Jag tycker att det väsentliga är att resurser går till elever utifrån deras behov och inte utifrån en viss bestämd peng. Det har varit min synpunkt. Däremot förstår jag inte riktigt Inger Davidsons första invändning. Det står i utskottets betänkande: "Utskottet anser att det är viktigt att skolan är öppen mot det omgivande samhället och att skolan, som läroplanen föreskriver, samverkar med arbetslivet och närsamhället i övrigt." Den reservation som kds har skrivit skulle jag till stora delar ändå kunna ställa mig bakom, eftersom jag inte anser att den går emot den text som står i betänkandet. Jag tycker att det är viktigt med flera organisationer i skolan också. Men jag säger att vi kanske inte behöver reglera detta från riksdagens sida mer än genom att ange att föräldrar skall vara i majoritet, rektor skall ingå, personalföreträdare skall ingå, och elever skall också vara med i styrelsearbetet. Jag tycker att det räcker. Sedan kan vi faktiskt lämna fritt för att man kommer att välja olika modeller på olika ställen i landet - tack och lov.
Fru talman! Min poäng är ju just att jag tycker att utskottet kunde ha tillstyrkt den här motionen och tagit med detta i betänkandet om man nu tycker att detta är bra. Det är det som Tomas Eneroth står och säger. Nu är det möjligt att den här debatten och det faktum att reservationen finns i betänkandet kan leda till att man faktiskt tar den här diskussionen när man sätter sig ned och skall göra en sammansättning av styrelsen. Men jag tycker att det är litet sniket, om jag får uttrycka det så, att man inte kunde ställa sig bakom detta när man egentligen tycker att det är ett bra förslag.
Fru talman! Man kan kortfattat vända på det och säga att det kanske är onödigt att skriva en reservation när man ändå tycker att detta täcks in i texten i betänkandet. Det är min version av det hela. Men det viktiga är att vi ändå är överens i sak, och jag anser att det är viktigt att man får frihet att i de olika lokala försöken välja in inte bara förädrarepresentanter utan också andra representanter om man tycker att det är intressant och nödvändigt.
Fru talman! Till Tomas Eneroth, som var orolig för att vi skulle göra försöksverksamheten för kort, vill jag säga att jag inte tror att den risken är stor. Om det är bra saker som man vill permanenta kan det ju inte vara fel att det genomförs efter tre år. Om man märker att det finns delar där man behöver gå vidare med försöksverksamheten så kommer man väl att göra det. Nu tror jag inte att dessa skillnader är så stora. Men det var viktigt för mig att säga att vi från Centerpartiet är mycket otåliga och vill gå vidare när det gäller en sådan reform som vi tror betyder oerhört mycket. Därför är det också en poäng att vi inte reglerar så mycket. I detta sammanhang vill jag alltså instämma i det som både Inger Davidson och Tomas Eneroth har sagt. Jag tror att det är viktigt att inte reglera detta så oerhört mycket under försökstiden. Till sist vill jag gratulera Tomas Eneroth till de invändningar som han har fått i debatten. Om man får invändningen att detta egentligen inte är så bra därför att det skulle hindra friskolor är det ju lätt att framstå som oerhört progressiv när det gäller inflytandet och slippa ta striden för valfriheten också. Men det är en debatt som vi får föra vid ett annat tillfälle. För oss i Centern är det självklart att vi kommer att kämpa hårt för den här reformen på samma sätt som vi kommer att kämpa hårt för de fristående skolorna och mot varje försök att devalvera villkoren för dem.
Fru talman! Jag skall vara kortfattad. Jag tycker att det är bra att Centern är otålig. Det är kanske en tydlig signal om att detta är en försöksverksamhet som är uppskattad. Men anledningen till att vi ändå väljer att låta den pågå under fem är väl snarare att det kanske tar ett år innan man i vissa områden tycker att detta är spännande och intressant och vill köra i gång ordentligt när man har gjort förberedelsearbetet klart. Om det då är bara ett eller två år kvar innan verksamheten upphör som försöksverksamhet och om man inte riktigt vet vad som sedan skall gälla kan det i något undantagsfall vara begränsande. Därför anser vi att det är viktigare att vi utsträcker tiden. Sedan är det ändå upp till både regering och riksdag att fritt under perioden komma med förstärkningar om man tycker att det skulle vara nödvändigt.

Fru talman! Regeringens utgångspunkter för det förslag som vi nu debatterar kan i huvudsak sägas vara två. Den första utgångspunkten är att vi vet att skolans roll och skolans uppgifter radikalt och snabbt har förändrats därför att samhällets krav i ett kunskapssamhälle är så mycket större både när det gäller omfattningen av vad man behöver kunna och kvaliteten på de kunskaper som man behöver skaffa sig. Man behöver tidigt kunna lägga en grund för ett livslångt lärande. Därmed kan man säga att skolans roll och skolans uppgift har blivit både mycket viktigare och mycket svårare, eftersom kraven på skolan i dag är större än tidigare. Därför behöver skolan sina samarbetspartner för att klara denna svårare uppgift. Det är den ena utgångspunkten. Den andra utgångspunkten är att vi vet att föräldrar kan och att föräldrar vill ha inflytande i skolan och ta ett större eget ansvar. Det har visat sig i flera olika undersökningar bl.a. i stora internationella undersökningar att det är påfallande hur svenska medborgare, svenska föräldrar, vill ha ett större inflytande och större möjlighet att påverka den skola där deras barn går. Det visade sig också i den stora maktutredningen i slutet av 1980-talet. Det var där slående att medborgare ansåg att det var skolan som var en av de institutioner där de hade allra minst möjlighet till inflytande samtidigt som de på frågan vilka institutioner i samhället som de helst ville ha inflytande över placerade skolan i toppen. På sikt är det naturligtvis helt ohållbart att man inte gör något åt detta. På sikt leder det till att skolans legitimitet ifrågasätts och försvagas. Föräldrar som vill ha inflytande i skolan och kan ha det skall också få det. Att föräldrar ställer krav på att bli ianspråktagna visar på att man tycker att skola och utbildning är viktigt. Det måste skolan klara av att svara mot. Med dessa två utgångspunkter för regeringens förslag vill jag också säga att vi menar att valfrihet och inflytande inte står i motsättning till varandra. Det har redan debatterats här. Jag skall inte upprepa vad Tomas Eneroth har sagt. Men jag måste säga att det verkligen är märkligt att Moderaterna, och nu tydligen också Folkpartiet, så pass starkt ser en motsättning mellan valfrihet och inflytande över den skola där man faktiskt går. Jag tror att båda frågorna kan, och bör, förenas. Jag tror också att valfriheten ökar möjligheterna till inflytande i den skola som man går i. Vidare tror jag att inflytandet ökar möjligheterna att välja. De här sakerna förstärker varandra. Jag tror att det för skolan är oerhört farligt att tvingas välja den ena av dessa två vägar. Skolan skulle nog förlora på det, även om Moderaterna kanske tror att det går att vinna några partipolitiska poäng på en sådan motsättning. Av debatten här att döma är det slående vilken skillnad det är mellan de partier som insett att vi har ett decentraliserat och målstyrt skolsystem, där vi tilltror lokalt valda politiker en förmåga och en kompetens att driva skolan. På de partierna - Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet - låter det, när man lyssnar på dem i den här debatten, som om riksdag och regering driver skolor och fattar de beslut som nu skall delegeras till lokala styrelser. Redan i dag är kommunen ansvarig för driften av skolorna. Det är kommunen som är ansvarig för de beslut som vi nu debatterar. Vad vi vill göra är att vi vill ge kommunen möjlighet, om så önskas, att delegera dessa beslut inte bara till rektor - dit kan man ju redan i dag delegera - utan också till en lokal styrelse, om man finner det mera lämpligt. Detta betyder inte att frågor om man skall ha stormöten, om hur ofta man skall ha stormöten eller om hur ledamöter skall utses och hur länge de skall sitta med i styrelsen inte skall regleras. Men de skall inte regleras av oss i regering och riksdag, därför att det inte är vi som fattar de beslut som skall delegeras till den lokala styrelsen. De valda politikerna i kommunen har ansvaret att besluta om de frågor som det nu handlar om. Därför är det dessa valda politiker som också skall fatta beslut t.ex. om hur representanter skall utses, om befogenheter, om hur länge de här personerna skall sitta med och om hur de skall avsättas. Detta är viktigt inte minst därför att det måste finnas ett politiskt ansvar att utkräva. Britt-Marie Danestig-Olofsson frågade: Vad är medborgarintresset i det här förslaget? Medborgarintresset är just det politiska ansvaret. Det finns en politiskt vald instans i kommunen som beslutar ifall man vill ingå i försöksverksamheten, som beslutar om villkoren och som beslutar om ramarna. Den politiska instansen går det att avsätta i allmänna val. På samma sätt som man, om man är missnöjd med beslut som den lokala nämnden själv fattar, kan avsätta de politiker som där har majoritet, kan man med det här förslaget, om man är missnöjd med att den lokala nämnden delegerat vissa beslut, avsätta de personerna i allmänna val. Det är en viktig princip. Det finns ett politiskt ansvar att utkräva, och detta behöver inte stå i motsättning till att brukarinflytandet nu kan öka direkt i skolan. Jag vill också kommentera några andra centrala delar i vårt förslag. En sådan del gäller styrelsens sammansättning. Min och regeringens tanke, Inger Davidson, är att det skall vara möjligt att ha med representanter från det lokala näringslivet, från det lokala kulturlivet och från socialtjänsten samt andra i närsamhället som man lokalt tycker att det är lämpligt att ha med som representanter i styrelsen. Vi har inte valt att reglera vilka som får vara med. I stället har vi valt att reglera vilka som måste vara med. Därutöver är det de valda politikerna i kommunen som bestämmer om det. Jag tror att det på många ställen kommer att vara både lämpligt och bra att ta in andra människor som representerar närsamhället för att skapa den dialog som skolan behöver med det kringliggande lokalsamhället. Vi har egentligen bara pekat ut en grupp, nämligen föräldrarna. Vi har också sagt att föräldrarna skall vara i majoritet. Här har vi reglerat. I någon mån står det kanske i strid med vad jag just har sagt om det lokala ansvaret. Vi har valt att göra så just därför att vi vill peka ut föräldrarna som en kompetent kraft i skolan. Jag minns debatter från tidigare - för 10-20 år sedan - där vi diskuterade föräldrars inflytande. Det lät då som om föräldrar egentligen inte var kompetenta nog att ha inflytande i skolan. De borde helst vara pedagogiskt utbildade. Åtminstone borde de först gå en kurs. Det är viktigt att säga att föräldrar duger som de föräldrar de är. Föräldrar har en stor kompetens på många områden som behövs i skolan i dag. Föräldrar har kunskaper om sådant som inte är skola. Den kunskapen behövs också i skolan. Genom att peka ut en föräldramajoritet tillerkänner vi föräldrarna en viktig roll. Jag både hoppas och tror att lokala styrelser med föräldramajoritet leder till att föräldrars roll över huvud taget i skolan stärks. Det kommer inte att vara så att en majoritet av föräldrarna själva kommer att agera i de lokala styrelserna, men jag hoppas att de i och med den öppning som vi här gör känner sig stärkta i umgänget med skolan och att de därmed kan få en starkare roll i samspelet med skolan. Frågan om arvodering och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för dem som skall sitta med i den lokala styrelsen reglerar vi på samma sätt som gäller för andra självförvaltande organ i kommunen. Det finns ingen anledning, menar jag, att behandla lokala styrelser i en skola annorlunda jämfört med andra självförvaltande organ som kan finnas i en kommun och som har liknande uppgifter. Vidare handlar det om det professionella ansvaret. Självklart har de professionella i skolan det professionella ansvaret. Men det professionella ansvaret och den professionella uppgiften i skolan är inte klart avgränsbara. T.ex. skall den som arbetar i skolan i samarbete med hemmen främja barnens utveckling. Det går inte att dra en klar gräns mellan det professionella ansvaret och föräldrarnas ansvar. Här behövs det en dialog. Avslutningsvis vill jag säga att jag både hoppas och tror att den här försöksverksamheten leder till att många skolor deltar. Jag vet att det redan finns ett stort intresse i många kommuner och i många skolor lokalt. Jag hoppas att det leder till ett större engagemang och till att föräldrarnas roll i andra delar i skolan stärks i och med detta. Jag tror att det är nödvändigt för skolans legitimitet både i dag och på sikt att vi släpper in den vilja till engagemang och den vilja att bli ianspråktagen som vi vet finns. Dessutom är det min förhoppning att skolan därmed åter kan bli en samlande kraft i lokalsamhället och något som man tillsammans är stolt över - en skola mitt i byn.

Fru talman! När Ylva Johansson talar låter det som om föräldrainflytande eller föräldrastyrda skolor i princip varit en omöjlighet fram till dess att detta beslut kommer till. Så är det inte. Det har ju i många kommuner funnits en rätt tydlig vilja och också ett föräldrainflytande i skolan, som ju redan har införts i bl.a. styrelser i och med en s.k. villkorad delegation. Det är egentligen inget större fel på den lagstiftningen. Man kan styra så länge man är ense. När man av någon anledning inte är överens griper politikerna in och tar sitt ansvar. Vi i Folkpartiet är i grunden också för denna försöksverksamhet, men jag tycker att det är litet naivt att inte vara åtminstone litet oroad inför vissa tänkbara konsekvenser. När det går bra är det ju inga problem. Vi känner dock oro och vill att det skall vara mycket tydligt när det gäller ansvarsfördelning, hur föräldrarna väljs osv. Det gäller att undvika att det går snett. Det är ju då som problem uppstår, och då är ansvarsförhållandena otydliga. Jag tycker att även Ylva Johansson på något sätt borde uppmärksamma att här finns det svagheter i betänkandet. Jag skall ställa två konkreta frågor till skolministern. Kan Ylva Johansson garantera att rektorernas pedagogiska ansvar inte kommer att beskäras? Kan Ylva Johansson garantera att de barn som har särskilda behov också får det resurstillskott de har rätt till?
Fru talman! Jag skall först kort besvara de två frågorna. Barn med särskilda behov har rätt till särskilt stöd enligt skollagen. Det finns inga planer och ingenting i förslaget som inskränker eller förändrar skyldigheterna och rättigheterna enligt skollag, läroplan och förordningar. När det gäller det professionella ansvaret sade jag i mitt anförande att det professionella ansvaret skall åligga de professionella i skolan. Men vi måste också inse att det inte finns en alldeles knivskarp gräns för vad som faktiskt är det professionella ansvaret i skolan i dag. Jag tror inte heller att det vore önskvärt att säkert finna en sådan. Skolan måste fungera på ett sådant sätt att det professionella ansvaret arbetar i dialog med hemmens ansvar för barnen. Det går inte att dra en knivskarp gräns där emellan. Jag vill vidare säga till Ola Ström att försöken med villkorad delegation på många sätt varit positiva och en föregångare för det förslag som vi nu har lagt fram, men det är på intet sätt tillräckligt bra. Jag tror att engagemang och ansvar hänger nära ihop. När människor får ansvar skapas också möjlighet till större engagemang. Det är naturligtvis skillnad på att få ansvaret att själv fatta beslut och att få möjligheten att bli överens och då få fatta beslut. Jag vill kommentera ytterligare två saker som Ola Ström tog upp. Hur väljs föräldrarepresentanterna? Det vore oerhört olyckligt om vi centralt skulle reglera exakt hur föräldrar skall utses. Det finns redan i dag på skolor en uppsjö av olika modeller. De flesta är bra, alla är inte lika bra, men många av de modeller som redan används är bra. Där utgår man från de lokala förutsättningarna. Jag tror att vi skulle lägga en hämsko på utvecklingen om vi skulle tvinga alla skolor att använda samma modell för hur man väljer föräldrarepresentanterna. Sist vill jag säga att det kan vara berättigat med en viss oro för tänkbara konsekvenser av försöksverksamhet. Men den stora oro jag känner gäller konsekvenserna om vi inte klarar av att ge föräldrarna ett större ansvar och inflytande i skolan. De konsekvenserna oroar mig allra mest.
Fru talman! Statsrådet uttryckte sig som så att föräldrar vill ha inflytande och föräldrar skall få inflytande. Ni tilltror de kommunala företrädarna en vilja att ge inflytande. Då kan jag konstatera att erfarenheterna på många håll i landet inte står i överensstämmelse med statsrådets tilltro till de kommunala företrädarna. Det gör att vi har skärpt skrivningarna på några väsentliga punkter för att bygga upp möjligheten för de nya styrelserna. Jag skulle vilja höra statsrådet kommentera erfarenheterna, framför allt från några kommunala företrädare inom det socialdemokratiska partiet, när det gäller synen på föräldrainflytande så som det har tagit sig uttryck bl.a. i den friskolediskussion som har varit.
Fru talman! Jag är glad att Tomas Högström tar upp den här frågan. Tomas Högström sade i sitt anförande tidigare att han ville skydda de lokala styrelserna mot kommunalt godtycke. Det är ett uttryck som jag tycker mig ha hört ganska många gånger från Tomas Högström personligen och från det parti som han representerar. Man undrar onekligen hur Moderaterna egentligen ser på kompetensen hos våra svenska kommuner och hur man ser på kompetensen hos de valda politikerna. Anser Moderaterna att kommunernas ansvar för de kommunala skolorna kan betecknas som godtycke? Om man inte anser det, varför kan man då inte också ta ansvaret för att delegera en del av ansvaret till en lokal styrelse?
Fru talman! Jag konstaterar att statsrådet noggrant undvek att svara på min fråga. Jag skall svara på hennes i stället för att visa hur man gör. Det finns en skillnad i synen på politikernas uppgifter inom olika partier, mellan politiska företrädare och i en del fall t.o.m. oavsett parti. Vi vill begränsa den typen av politiska företrädare som utövar sin makt på andras bekostnad. De andra, i det här fallet föräldrarna i skolan, vill vi ge bättre förutsättningar. Vi vill dessutom ge bättre förutsättningar än vad regeringen uppenbarligen vill ge.
Fru talman! Det är riktigt att det finns en skillnad mellan oss och Moderaterna när det gäller synen på politikernas befogenheter. Men det tycks också råda en skillnad mellan oss när det gäller om det är politiker på nationell eller politiker på lokal nivå som är mest lämpade att fatta beslut som rör t.ex. de nu aktuella lokala styrelserna.

Fru talman! Jag begärde replik när Ylva Johansson talade om att medborgarperspektivet skulle garanteras genom politiska beslut. Jag tycker att det ligger en stor principiellt viktig sak i det som föreslås i propositionen, nämligen att flytta ansvar och beslut från politiskt tillsatta styrelser för utbildningen i kommunen till en lokal styrelse med föräldramajoritet. Det är att inrätta en ny plattform för medborgarnas inflytande. Det tycker jag är viktigt. Inom parentes sagt gäller inte min kritik att regeringen springer för fort, möjligen för långsamt, men det är bra att springa i den här frågan. Jag har här en undran, statsrådet. Det måste väl ändå vara viktigt att beslutanderätten, även om vi formellt aldrig kan ta bort den, skall ligga hos kommunerna när det gäller att utnyttja försöksverksamheten. Nog måste det väl vara så att vi fattar beslut här i dag och att regeringen har lagt propositionen som ett slags uppmaning till kommunerna att ta vara på den här möjligheten att verkligen släppa fram det nya inflytande för medborgarna som kanaliseras den här vägen. På samma sätt som jag gratulerade Tomas Eneroth är det bara att gratulera Ylva Johansson till att i den här debatten möta motståndare som kräver inte ökat inflytande för föräldrarna i styrelserna utan, om jag förstått det rätt, fler regeringsförordningar. Det kan inte precis vara den rätta vägen att få inflytande. Är det någon kritik jag har mot regeringen är det: Spring fortare i den här frågan, för det är viktigt. När det gäller valfrihet får vi återkomma i en annan debatt. Vi tycker att ni springer åt fel håll. Men den diskussionen får vi ta vid något annat tillfälle.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är principiellt riktigt att flytta beslut från den politiska nämnden ut till brukarna direkt på skolan. Jag tycker att det är en riktig utveckling. Jag vet att jag delar den bedömningen inte bara med Andreas Carlgren, Ingrid Davidson och Gunnar Goude utan också med många kommunpolitiker som länge har velat göra detta men inte har haft den möjligheten, eftersom den lagstiftning som ni här i riksdagen är ansvariga för har förhindrat den möjligheten. Vi skall inte ta åt oss hela äran, för viljan har funnits lokalt länge för att göra det här. Det är också viktigt att påpeka att det ansvar som ligger på kommunen inte minskar, men kommunens möjligheter att se till att det utövas på ett bra sätt utökas.
Fru talman! Det som Ylva Johansson nu sade tycker jag är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att understryka att det är en bred majoritet i riksdagen som vill detta. Jag tror, med min egen erfarenhet från kommunen, att det här kommer att möta mycket motstånd. Det gäller inte bara i de politiskt tillsatta styrelserna eller nämnderna i kommunerna utan också inom tjänstemannahierarkin och ute i en del mer konservativa personalgrupper.

Alla dessa har anledning att ta vara på att det nu finns en majoritet som vill detta, som släpper fram en försöksverksamhet och som säger att man skall forcera det motstånd som finns. Det här är också en uppmaning till att göra det. Men min reservation visar inte att det skulle finnas en tvekan från den breda riksdagsmajoriteten. Avsikten är tvärtom att använda detta som murbräcka för att öka föräldrarnas inflytande.
Fru talman! Jag vill bara tacka för att också skolministern så tydligt har uttryckt att hon ställer sig bakom det som finns i kristdemokraternas motion. Jag beklagar bara att det inte är tydligare uttryckt. Jag tror att det skulle få betydelse att det budskapet skickas ut från regering och riksdag, att vi också vill öka möjligheterna för andra grupper att komma in i styrelserna. På så sätt överbryggs lättare de motsättningar som ofta finns mellan de myndigheter och de organisationer vid sidan av skolan som har ansvar för samma barn. Jag vill se hela denna förändring ur barnens perspektiv. Det är barnen och ungdomarna som det hela handlar om. Det är för dem vi vill förbättra när vi nu ger deras föräldrar större inflytande. Men vi borde också markera att vi vill ge andra grupper som barnen behöver hjälp och stöd av ett större inflytande i skolan.
Fru talman! Jag tror säkert att det är många som kan hjälpas åt att sända signaler från den nationella nivån om vilka möjligheter som skapas och öppnas med den försöksverksamhet som nu föreslås. Jag tror att både Inger Davidson och jag kan hjälpas åt för att visa på de möjligheter som öppnas. Man kan i debatten flera gånger upptäcka att det krävs en diskussion kring ansvaret. Ansvaret och möjligheterna hänger ihop. Den som har ansvaret skall också ha möjligheterna och inte vänta på att någon annan skall lösa frågorna. Nu öppnar vi flera möjligheter och vi får hjälpas åt att påvisa vad man kan skapa med dessa möjligheter. Jag hoppas också att försöksverksamheten och utvärderingen av den skall visa att det finns många goda exempel som kan inspirera varandra till en fortsatt utveckling av skolan - en skola mitt i byn - där föräldrarna är engagerade och där närsamhället, lokalsamhället, på olika sätt har en nära samverkan med den lokala skolan.
Fru talman! Jag blev litet förvånad över skolministerns kommentar kring Vänsterpartiets ställningstagande i den här frågan. Jag trodde att jag mycket klart markerade vår positiva grundinställning till de lokala styrelserna och också till ett utökat föräldrainflytande. Vad jag ville göra var att lyfta fram några frågeställningar som kan ha stor betydelse för försöksverksamhetens genomförande. En frågeställning är den eventuella intressekonflikt som skulle kunna uppstå mellan intresset som medborgare och intresset som brukare. Det är inte oväsentligt att jag som person lägger min röst på ett politiskt parti därför att jag delar en vision om det samhälle som vi tillsammans vill bygga. Där är naturligtvis utbildningspolitiken en viktig del. Det är också viktigt att denna politiska församling delegerar ansvar och beslut till en församling av brukare. Då är frågan om det kan uppstå någon intressekonflikt. I så fall bör man ha en viss handlingsberedskap för detta, tycker jag. Man bör ta upp sådana frågor och diskutera dem i planeringsskedet. Det var det ena. Det andra var att mångfald kan vara väldigt intressant och givande, men att det är definitivt ganska svårt att utvärdera. Det säger i alla fall min erfarenhet. Det tredje var elevernas rätt och deras inflytande, vilket jag tycker är oerhört centralt. Nu har mycket av intresset fokuserats på föräldrarnas inflytande, men vi får inte glömma bort att det centrala trots allt är eleverna. Det fjärde och sista var den risk som också skolministern tar upp i propositionen. Vissa föräldragrupper - invandrare och ensamstående mammor - kan utestängas från inflytande, inte medvetet, men det kan ändå bli så. Frågan är då: Om man vet om detta, skall man göra någonting åt det? Skall man försöka att underlätta för dessa föräldrar att bli delaktiga i besluten?
Fru talman! Om jag har förvånat Britt-Marie Danestig-Olofsson kan jag säga att förvåningen är ömsesidig. Jag är förvånad över den ton som finns i Vänsterpartiets motion och i Vänsterpartiets reservationer. Det förvånar mig att Vänsterpartiet har intagit en så - som jag ser det - överdrivet kritisk och regleringsmässig inställning. Men jag blir glad när Britt Marie Danestig-Olofsson nu säger att hon ändå välkomnar förslaget och att hon i grunden är positivt inställd. Jag tar till mig det. Jag skall svara på frågorna. När det gäller ett eventuellt motsatsförhållande mellan medborgarintresset och brukarintresset kan jag inte se att det är någon principiell skillnad mellan att en kommun delegerar ett beslut till en högre tjänsteman eller att en kommun delegerar ett beslut till ett brukarsammansatt och självförvaltande organ. Jag kan inte se att motsättningarna eller intressekonflikten därmed skulle bli större. Det står klart var ansvaret ligger. Jag delar uppfattningen att elevernas rätt till inflytande är helt central i skolan. Det är också en av grundbultarna i skollag och läroplan och det tillhör alltså de delar som en lokal styrelse på inga villkor kan sätta sig över. När det gäller den oro som Britt-Marie Danestig Olofsson känner för att man inte skulle få föräldrar som är tillräckligt väl representativa har jag stött på den oron på många håll. Jag kan förstå att den uppstår. Men man gör ett stort misstag om man tror att Sveriges riksdag eller regeringen kan reglera hur det skall gå till för att det inte skall bli en sned representativitet. Jag hyser tilltro till de kommunala politikerna som kommer att fatta beslut om att man skall ingå i försöksverksamheten. De är nog själva medvetna om och ser den risken och fattar beslut om hur det hela skall gå till och hur olika representanter skall utses. De tar säkert hänsyn till detta, till de förutsättningar som finns i lokalsamhället och till de erfarenheter som man redan har skaffat sig på skolan och inom föräldragruppen. Jag tror att de kommunala politikerna är bättre skickade än vi att fatta dessa beslut.
Fru talman! Jag är ledsen om jag i motionen uttryckte mig så otydligt att det inte framgick att vi har en positiv inställning till själva förslaget. Det som vi konkret har föreslagit är sådant som bl.a. skulle värna om elevernas möjligheter till medinflytande. Jag uppfattar det som att den tonen finns även i utskottets betänkande och att man ser detta som oerhört viktigt. När det gäller att skjuta över ansvaret på tjänstemän och att det kan ha sina problem vet vi att det är precis detta som har skett. Det är det som t.ex. Skolverkets rapport varnar för. Väldigt mycket av prioriteringar i skolan får skötas av tjänstemän i dessa besparingstider. Politikerna tar inte det ansvar som de bör göra. Det är sådant som jag tycker att man ändå bör varna för och ta med vid planeringen av den här verksamheten. Vi vill inte ha en detaljreglering på något sätt. Vad vi vill ha är en möjlighet till att stimulera även andra områden. Ylva Johansson vet lika väl som jag hur det kan vara i dag: ganska hopplöst och ganska jobbiga situationer i skolan. Jag hoppas och tror på att skolans personal, lärare och skolledare tillsammans kan utgöra en stimulans så att det kommer i gång en försöksverksamhet över ett mycket brett fält.
Fru talman! Vi politiker blir ganska ofta anklagade för att vi inte tar vårt ansvar. Det är många gånger säkert också berättigat. Det gäller på såväl central som lokal nivå. Men det problemet går inte att lösa med någon ny eller annorlunda reglering. Det måste lösas politiskt i och med att det politiska ansvaret utkrävs. Det sker i allmänna val och i dialog och debatt med medborgarna. När det sedan gäller hur man på olika sätt skall stimulera och få en så bra försöksverksamhet som möjligt måste man använda sig av många olika modeller. Jag tror att man vet bäst lokalt hur man skall göra för att nå det. I det förslag vi lägger fram finns det inget som hindrar att man gör det. Vi lägger inte fram ett förslag som talar om hur kommunerna skall göra. Vi lägger fram ett förslag som öppnar en möjlighet till att själva välja och utforma hur man skall göra. Jag tror att det är viktigt att hålla fast vid den grundprincipen och sedan via dialog, politisk debatt och goda exempel sprida och påverka utvecklingen.

Fru talman! Vi kan konstatera att Andreas Carlgren har recenserat debatten och gratulerat den socialdemokratiske företrädaren från utbildningsutskottet och statsrådet till att ha mött vissa typer av argumentationer. Carlgren representerar har lagt fram förslag, var och en utifrån vad de vill med den här verksamheten. Vi för vår del har lagt fram förslag som syftar till att skapa förutsättningar för föräldrainflytande. Vi ser att det är en fördel med föräldramajoritet, men avgörande är vad de får bestämma om och vilka möjligheter de får. Det är inget självskrivet i dialogen och diskussionen med de kommunala företrädarna. Vi har lagt fram förslag som just syftar till att förstärka föräldrarnas möjligheter inom dessa områden. T.o.m. den socialdemokratiske företrädaren från utbildningsutskottet, som till stor del har svarat för debatten här, har instämt i att det är avgörande vad de får bestämma om och vilka möjligheter de får. Det hedrar honom. Den verklighet som föräldrarna möter ute i kommunerna kommer att variera beroende på vilka politiker det är och vilka politiska partier de representerar. Jag skulle vilja påstå att det är bra att politiska partier i den här kammaren har uttryckt åsikter och lagt fram förslag syftande till att förstärka föräldrarnas möjligheter. Då är det symtomatiskt att det parti som Andreas Carlgren representerar mera ägnar sig åt att diskutera den tid som försöksverksamheten skall bedrivas. Jag gratulerar skolministern till det.
Herr talman! Jag valde att inte begära replik tidigare på Tomas Högströms inlägg eftersom jag tyckte att det blev sent nog här i kammaren i alla fall. Men när nu Tomas Högström vill säga alla de här sakerna kan det vara värt att något kommentera dem. Den moderata reservationen, som Tomas Högström yrkar bifall, går ut på att regeringen skall göra en särskild förordning där man noga redovisar vilka uppgifter som föräldrastyrelserna skall överta. Den socialdemokratiska regeringen, som Tomas Högström har kritiserat så oerhört mycket, skall fastställa en särskild förordning som säger vad dessa styrelser skall få besluta om. Vi har i stället sagt att det är bättre att man lokalt får diskutera det med de föräldrar som skall ha det här inflytandet. Jag tycker att det borde vara en bättre modell om man vill ha inflytande för föräldrarna. Då måste frågan till Tomas Högström bli om detta är en medveten linje som moderaterna nu väljer, att lägga fler och fler beslut över skolan på statlig nivå. Den senaste idén är, om jag förstår det rätt, att man vill avskaffa den kommunala betalningen av skolan och i stället lägga det som en uppgift på staten. Man vill ha en statlig skolpeng. Stämmer det verkligen att det är moderaternas linje?
Herr talman! Det är väl så, Andreas Carlgren, att regeringen kommer att återkomma med någon form av beskrivning av vilka befogenheter som skolan skall kunna hantera. Det återfinns ju beskrivningar i propositionen också. Varför är det då så märkvärdigt att moderaterna, utifrån att man vill stärka föräldrarnas möjligheter, uttrycker åsikter i den frågan? Det är verkligen att ta ansvar för den här uppgiften. Genom att negligera de verkliga problemen flyr Andreas Carlgren ifrån dem.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Tomas Högström valde att inte svara på den fråga jag ställde. Jag ställer den igen. Är det sant att moderaterna vill införa en statlig skolpeng och den vägen överföra betalningsansvaret till staten? Det skulle i så fall ligga i linje med att man vill ha fler förordningar för vilken verksamhet som skall bedrivas i kommunerna.
Herr talman! Vi diskuterar utveckling av skolan på en mängd olika sätt. Jag förutsätter att Centerpartiet gör detsamma.

Herr talman! Med anledning av Riksbankens jubileumsfonds berättelse över sin verksamhet och förvaltning under 1995 har jag tillsammans med Johan Lönnroth även detta år motionerat om och markerat vikten av att fonden anpassar sin anslagspolitik till de ursprungliga intentionerna för donationen. En av de viktigaste målsättningarna för fondens verksamhet är att stödja grundforskning som har svårt att dra till sig externa anslag. Ett ämnesområde som har svårt att få externa anslag och där kvinnliga forskare dominerar är humaniora. I årsredovisningen presenterar fonden sina anslag för humaniora. Antalet är sju, vilket motsvarar 15 %. Den kulturvetenskapliga donationen, vilken vi inte har behandlat i motionen, har beviljat sju anslag till humaniora. Vi har också i vår motion fäst uppmärksamheten på att samtliga som fått anslag av jubileumsfonden inom humaniora är män. Forskning som ser kön och maktförhållanden mellan kvinnor och män som en avgörande samhällelig organisationsprincip brukar kallas kvinnoforskning. Detta är ett forskningsområde under utveckling där möjligheten till externa medel är små. Av de 28 projekt som Riksbankens jubileumsfond gav anslag till inom humaniora och samhällsvetenskap nämns ordet kön, kvinna, feminint, maskulint, genus, kvinnoforskning och feministiskt endast i ett av projekten under rubriken Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande. Herr talman! Att förändra attityder och skapa ökad insikt och förståelse för maktstrukturer beroende på kön är en process som tar tid. Men jag vill, i likhet med det Margitta Edgren gjorde i Jäst-gruppen, också betona de kvalitativa motiven för att använda jämställdhet i det aktiva kvalitetsarbetet. Nu har Riksbankens Jubileumsfond klart markerat viljan att komma till rätta med obalansen mellan manliga och kvinnliga beviljade forskningsansökningar. Vänsterpartiet ser den ökade insikt om hur forskarsamhället förstärker och återskapar könsskillnader i samhället som finns hos allt fler aktörer inom den högre utbildningen som glädjande och hoppfull. Vi anser att den självklara utgångspunkten för en analys av situationen måste vara att problematisera utbildningsväsendet i stället för de kvinnor som finns i det. Men ännu har vi långt kvar till ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter att ta del av och bidra till kunskapsutveckling. Det faktum att frågan om jämställdhet skär tvärs igenom sociala och kulturella strukturer gör frågan både komplex och svårhanterlig. Försök att bryta mansväldet, och därigenom rubba rådande maktstrukturer, väcker starka känslor hos många och upplevs som ett hot mot ett bestående system. Debatten fokuseras på de formellt lika möjligheterna, och man bortser från den faktiska verkligheten där reella chanser är långt ifrån jämställda. På samma sätt negligerar man betydelsen av att förväntningar på, och omdömen om, prestationer många gånger är beroende av kön, vilket omöjliggör en objektiv och saklig kompetensvärdering. Ett gott exempel på hur jämställdhetsperspektivet kan tas till vara finns hos Naturvårdsverket. Forskningsavdelningen vid Naturvårdsverket antog i juni 1995 en arbetsplan för jämnare fördelning mellan män och kvinnor i Naturvårdsverkets miljöforskning. Där uppsätts mål samt konkreta åtgärder för hur avdelningen skall jobba för målen. Ett mål är att forskningsmedel skall fördelas efter vetenskaplighet och relevans. Inget kön skall diskrimineras. Som ett led i att uppnå detta har man fastslagit att könsfördelningen för sökta och tillstyrkta ansökningar skall redovisas. Dessutom skall stora avvikelser i relationerna mellan kvinnor och män särskilt motiveras i protokollet. Vidare skall det vid ett ordförande/sekreterarmöte inbjudas till föredrag om undersökningar av Medicinska forskningsrådet. Forskningsavdelningen skall också lägga fram ett förslag om riktad information och utbildning till kvinnliga miljöforskare för att stimulera fler kvinnor att söka medel från Naturvårdsverket. Åtgärderna visar på en insikt om att det är fördelningen av forskningsmedel som behöver problematiseras, inte kvinnorna. I SOU 1995:110 Viljan att veta och viljan att förstå - kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning undersökte man hur tillgången till forskningsanslag såg ut för kvinnor och män. En enkät skickades ut med frågan om hur fördelningen var mellan kvinnor och män bland de som sökte och de som beviljades forskningsanslag. Riksbanken Jubileumsfond har inte lämnat uppgifter till utredningen. Vi noterar också att Riksbankens Jubileumsfond först i sitt yttrande över vår motion presenterar siffror på antalet kvinnor som sökt anslag. Man beklagar att dessa uppgifter inte ingår i de statistiska tabeller som presenteras i årsredovisningen för Vår uppskattning är att Riksbankens Jubileumsfond ännu inte lägger tillräcklig vikt vid jämställdhetsfrågan eftersom de inte ens presenterar statistik. En arbetsprocess för att nå jämställdhet kan inledas med en kontroll av jämställdhetsläget där man konstaterar om det exempelvis finns en snedfördelning av forskningsmedel mellan könen. Nästa steg kan vara att problematisera hindren för att nå förbättring, som Naturvårdsverket gjort, och slutligen behöver det avgöras om det rör sig om internaliserade hinder som kan åtgärdas genom att skapa förståelse för genuskunskapens värde eller om det är fråga om organisatoriska hinder som kan åtgärdas genom maktfördelning. Krav är aldrig objektiva och oföränderliga, inte ens vetenskapliga krav. Verkligheten formas bl.a. av hur den beskrivs. Män har den huvudsakliga makten, och därför också makten över verklighetsbeskrivningen. De formulerar vilka krav som skall gälla. Vill man förändra detta bör man anknyta till kvinnors verklighetsbilder och inte utgå från att kvinnor skall anpassa sig till de manliga. Jämställdhet uppnås då kvinnor är med om att formulera krav utifrån den verklighetsbild de har. Riksbankens Jubileumsfonds anvisningar till anslagssökande har bilagts yttrandet över vår motion. Ändringar har nyligen gjorts i anvisningarna i syfte att stimulera fler kvinnliga forskare och fler yngre forskare. Dessa ändringar har särskilt markerats i texten. Vänsterpartiet välkomnar dessa initiativ men anser att det bara är ett litet steg som har tagits. Jag vill här lyfta fram ett exempel. I anvisningarna står det: "Riksbankens Jubileumsfond ser det som angeläget att både kvinnliga och manliga forskare söker anslag." Ambitionen har antagligen varit att förhålla sig neutral till ett komplicerat och ojämlikt förhållande. Men den strävan har inneburit att verkligheten som den ser ut i stället osynliggjorts. Jämställdhet handlar om relationen mellan kvinnor och män, men ofta sägs det inte rent ut vem som är den förfördelade parten eller vem som skall få förmåner i ett reformarbete. Vi anser att det är viktigt att skriva att det är antalet kvinnor som behöver ökas om det är det saken gäller. Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond har mycket riktigt uppfattat avsikten med vår motion; att ifrågasätta om fondens anslagspolitik är anpassad till de ursprungliga intentionerna. Vi menar att det ännu finns uppenbara brister. Vi har dock stora förhoppningar om att fonden och dess styrelse nu har påbörjat en process som kommer att förändra situationen på sikt. Därför har jag i nuläget avstått från att reservera mig, och i stället lagt ett särskilt yttrande. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till vad fondens ordförande Dan Brändström sade i rapporten Genusperspektiv i forskningen. Han sade: "Riksbanksfonden har nu till följd av utskiftning av löntagarfondspengar, beslutat sig för att helt koncentrera sig på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi är också inne på tanken att ändra våra direktiv i ungefär den riktning som nämndes här, nämligen att vi i direktiven även skall kräva reflexion över genusaspekterna och studera konsekvenserna i det här sammanhanget."

Fru talman! Människor med handikapp och deras anhöriga skall ges ökade möjligheter till ett gott liv. Så hette det i den borgerliga regeringsförklaringen 1991. Under 80-talet pratade Socialdemokraterna väldigt mycket om att satsa på de handikappade. Men i realiteten hände det väldigt litet. Trots det utomordentligt svåra ekonomiska läge som landet försatts i under 80-talets socialdemokratiska politik satsade Carl Bildts regering på att lyfta fram de handikappades situation. Det särskilda pensionstillskottet till folkpension för långvarig vård av sjukt eller funktionshindrat barn förbättrades. Stödet till funktionshindrade invandrare förbättrades också, liksom stödet till handikapprörelsen, som höjdes med hela 30 %. De största reformerna var utan tvekan LSS och LASS. Trots det ekonomiskt kärva läget höll regeringen sina löften. En humanistisk människosyn präglade arbetet under den svåraste lågkonjunkturen på 50 år. Fru talman! Vi moderater står fortfarande fast vid detta. Vi behöver förvisso spara, men vi tycker inte att det är anständigt att man ger sig på den i särklass svagaste gruppen i samhället, och låter de 6 000 7 000 personerna i denna grupp stå för besparingar på Jag kan hänvisa till det budgetförslag som Moderata samlingspartiet presenterade inför 1996. Det innebär större och bättre besparingar och ingen försämring för de funktionshindrade. Det orimliga i regeringens förslag har också insetts av socialdemokraterna i utskottet. En mer uttalad fanflykt har man sällan fått se. Betänkandet är därför långt bättre än propositionen, och det skall utskottets socialdemokratiska ledamöter ha heder av. Exempelvis har de mycket provokativa och stötande uttalandena om att barnens rätt till personlig assistans skall stå i förhållande till föräldraansvaret strukits. Något extra stort föräldraansvar jämfört med övriga föräldrars utkrävs inte längre. Det finns flera sådana påtagliga förbättringar, som i varje fall inskränker försämringarna. Regeringens tal om kommunalisering avfärdas t.ex. helt, och tidsramen ökas från regeringens tre månader till sex månader. Det s.k. nålsögat vidgas, och avgränsningen mot kommunal verksamhet görs generösare så att t.ex. skolbarn med behov av personlig assistent kan behålla sin assistent och slippa byta under skoltid. Men det kommer att bli konsekvenser för de handikappade. Dessa konsekvenser är inte redovisade. Vilka blir t.ex. konsekvenserna av att tidsramen minskas från tolv till sex månader? Kommer inte människor att tvingas ansöka om toppbehovet i stället för genomsnittsbehovet, för att slippa leva i ångest över att det begärda inte skall räcka? Sparar man då verkligen någonting, eller innebär detta en meningslös inskränkning av den enskildes frihet att disponera sin tid? Fru talman! Regeringen anser, utan att belägga att det är så, att merparten av besparingarna uppnås genom en tydligare avgränsning mot annan kommunal verksamhet. Regeringen talar om merparten, men hur stor är då mindreparten? Hur mycket av detta drabbar den enskilde handikappade? Om besparingen skall tas ut av kommunerna innebär det att nya utgifter läggs på dem, trots att man precis har kommit överens om att inte göra det i utbyte mot att kommunerna inte höjer skatten. Hur genomtänkt ter sig en sådan politik? Regeringen och socialdemokraterna i utskottet kan väl inte vara av den uppfattningen att kommunerna generellt har orättmätigt tillskansat sig 215 miljoner genom att i smyg föra över kommunal verksamhet till personlig assistansverksamhet? Har man den uppfattningen skall man väl säga det och att det föreligger behov av att visa kommunerna till rätta. Vi kan för vår del inte bidra varken till att försämra för de handikappade eller till att kommunernas kostnader höjs. Det är också märkligt att man inte avvaktar med att göra ändringar i lagen tills dess att också Socialstyrelsens utvärdering av de psykiskt sjukas behov och huruvida de skall ingå i personkretsen eller inte har redovisats. Fru talman! Trots alla sina uttalanden om att man värnar om de små i samhället gör socialdemokraterna i handling oftast tvärtom. När resurserna inte räcker sparar man först på de svagaste, de som inte har så många röster. Det må sedan gälla de handikappade, föräldralösa barn eller änkor. Man föreslår hellre budgetförstärkningar som drabbar de svagaste grupperna som saknar möjlighet att möta dessa åtgärder med ett eget agerande än att föreslå besparingar som påverkar grupper som kan möta dessa genom att de har ett eget handlingsutrymme. Att som vi säga att de stora, friska, arbetsföra och röststarka grupperna får finna sig i en extra karensdag vid tillfällig sjukdom, det klarar man inte. Så stark är inte solidariteten med de svagaste. Vi visade under våra tre regeringsår att vi står på de handikappades och de svagas sida, inte bara i ord utan också i handling. Det handlar om att prioritera dem som verkligen är svaga och behöver stöd. Nu har vi en socialdemokratisk regering, och då ges som så ofta vackra men tyvärr tomma ord. I handling blir det mer av en örfil åt de svagaste i samhället. Fru talman! En sådan politik kan vi moderater inte acceptera. Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till reservation 1.

Fru talman! Inför valet 1991 hade Folkpartiet liberalerna ett vallöfte, och det var att genomföra den första delen av handikappreformen. Under Bengt Westerbergs tid som socialminister drevs reformen igenom i maj 1993, och vid beslutet var riksdagen i praktiken enig. Det statsfinansiella läget var även då ansträngt. Sedan började reformen gälla den 1 januari 1994. Nu, drygt två år senare, anser den socialdemokratiska regeringen att handikappreformen skall utvärderas och förändras, och framför allt: Man anser att den har blivit för dyr. I förslaget från den utredning som regeringen beställde som lades fram i december förra året ansåg enmansutredaren att besparingarna måste uppgå till 900 miljoner, alltså 25 % av vad hela reformen kostar. Förslaget från utredaren innebar en överlastning på kommunerna och en återgång till det som har varit, där de svårt funktionshindrade har varit beroende av kommunernas välvilja och själva haft små möjligheter att få påverka sitt hjälpbehov, både till innehåll och när det skall ske. Protesterna lät inte vänta på sig. Många människor såg sin nyvunna frihet hotad, och socialministern gick snabbt ut och lovade att så drastiska förändringar inte skulle ske. I dag behandlar vi den proposition som regeringen har lagt fram. Den är i stora delar förbättrad i jämförelse med utredarens förslag, och efter behandlingen i socialutskottet har förslaget blivit ännu bättre, men fortfarande anser vi att de förändringar som föreslås är en mycket stor försämring av handikappreformen. Vi kan inte acceptera den och yrkar därför avslag på propositionen. Fru talman! Under den tid som frågan har varit aktuell har vi riksdagsledamöter fått många bevis på vad lagen om personlig assistans har betytt för de svårt funktionshindrade. Emelie, som är 15 år, skriver bl.a.: "Jag vill kunna bestämma själv vilka människor som följer mig till skolan och hjälper mig med att klä mig och gå på toaletten". Vidare skriver hon: "Assistenten måste kunna tillgodose mina behov först och främst. Det är därför jag behöver en personlig assistent. Tänk om jag inte alls tycker om den elevassistent som skolan ger mig, då blir det outhärdligt att gå i skolan hela dagarna. En dålig assistent kan förstöra kontakten mellan mig och mina skolkamrater, som är lika viktig för mig som för alla andra i min ålder. Jag vet hur det känns, för jag har redan varit med om den tiden då man inte fick bestämma själv utan skolan anställde assistent åt mig". Emelie slutar sitt brev så här: "Ni skyller på att ni har dåligt med pengar och jag har förståelse för att man måste skära ner på vissa saker, men man kan faktiskt inte skära i ett människoliv. Det går inte för då dör man. Det vet ni. Sorgligt nog har jag ingen fallskärm och inte kan jag köpa vingar för pengarna heller. Hur gärna jag än skulle vilja. Snart orkar jag inte bråka längre. Ni vill ta ifrån mig rätten att leva, ni tar ifrån mig mitt självförtroende, ni dödar min glädje, ni krossar mina drömmar och förhoppningar. Gör inte det. För då vill jag inte leva längre. Och snälla låt mig få vara som mina kompisar och bara ha kul någon gång och slippa oroa mig och kämpa för livet jämt och ständigt". Det här var en del av vad Emelie skrev. Visserligen kommer Emelie kanske att få ha sin personliga assistent i skolan enligt utskottets förslag, om kommunen går in och betalar för den tid Emelie är i skolan, men hon kan fortfarande inte vara lugn för att så sker. Hon får oroa sig ytterligare ett tag innan den prövningen är klar. Det är många människor som har levt i stor oro sedan reformen började utredas och diskuteras igen, och oron är inte över än. För en besparing på 215 miljoner kronor skall de funktionshindrade och deras anhöriga känna den här oron. Vi i Folkpartiet är som Emelie medvetna om att vi måste spara och att det statsfinansiella läget är bekymmersamt, men vi kan inte acceptera att sparandet går ut över de människor i Sverige som på grund av ett svårt funktionshinder inte kan få leva ett värdigt liv. Dessutom är det ju så att de besparingar som görs i statskassan i stället läggs på andra delar av samhället, kommunerna, landstingen och även på de enskilda människorna. När man som jag har träffat och talat med människor med erfarenhet av personlig assistans så blir det svårt att se att det blir någon samhällsekonomisk vinst över huvud taget. Det finns barnfamiljer som kan berätta om hur de äntligen kan leva ett normalt liv med arbete och familjeliv som andra barnfamiljer där syskon får vara syskon och där föräldrar hinner vara föräldrar till alla sina barn fastän de har ett svårt funktionshindrat barn. Det finns barn som har blivit friskare, lugnare och mer harmoniska sedan de fått en personlig assistent som de trivs med och litar på. Inte minst finns det exempel på att sjukvården inte alls behöver anlitas så ofta. Hur värdesätter man sådant? Det finns vuxna funktionshindrade som kan arbeta heltid och t.o.m. vara egna företagare och skapa arbetstillfällen för andra. Sist men inte minst vill jag nämna den ökade livskvalitet som kommer av att själv kunna få bestämma över sitt liv och slippa vara beroende av vad andra bestämmer att man får eller inte får göra. Fru talman! Som jag tidigare har anfört har en omfattande förbättring av propositionen skett vid utskottets behandling, men vi kan ändå inte acceptera den. Förslaget innehåller fortfarande en inskränkning av de funktionshindrades valfrihet och självbestämmande. Det finns trots utskottets uttalande mot en kommunalisering av handikappreformen ändå inslag som gör att oron finns kvar. En kommunalisering av handikappolitiken och en omyndigförklaring av de funktionshindrade anser vi inte vara en politik värd att återgå till. De grupper som i dag omfattas av reformen måste även i fortsättningen kunna känna säkerhet. Som Emelie säger: " - låt mig få vara som mina kompisar och bara ha kul någon gång och slippa oroa mig och kämpa för livet jämt och ständigt". Det är sådant som vi politiker måste slå vakt om. Att kostnaderna har blivit större än vad som beräknades från början får inte vara ett skäl till de försämringar som nu föreslås. I stället behöver reformen göras ännu bättre. Personkretsen bör också omfatta personer med psykiska funktionshinder. De är också i behov av en personlig assistent för att t.ex. bli motiverade att klä på sig, sköta sin bostad och kunna fungera i samhället. Även om de inte har ett fysiskt handikapp kan deras psykiska handikapp vara så svårt att de inte kan klara sin vardag. Vid 65 års ålder förloras rätten till personlig assistens. Det innebär ett abrupt avbrytande av en assistens som möjliggjort ett mycket självständigt liv. Det finns enligt Folkpartiet liberalernas åsikt skäl att överväga om det inte bör införas vissa övergångsregler som ersätter den rigida gränsen vid 65 års ålder. Något som inte alls finns med i propositionen men som däremot skulle kunna genomföras är en förenkling av administrationen och en bättre samordning av insatserna på området. Att detta inte alls har nämnts i propositionen är högst märkligt. Administrationskostnaderna anses vara oviktiga i sammanhanget, medan det går bra att föreslå inskränkningar i svårt funktionshindrades liv. Fru talman! Det finns också i allra högsta grad en osäkerhet i utskottets betänkande. 215 miljoner skall sparas, men hur det skall göras anges inte. En stor del lastas över på kommunerna, och resten får på något sätt lösa sig. Fru talman! Propositionen var alltså dålig och utskottets betänkande mindre dåligt, men för Folkpartiet liberalerna är allt tillsammans så dåligt att vi yrkar avslag på propositionen och bifall till reservation nr 1

Fru talman! Jag vill börja med att tacka den samlade svenska handikapprörelsen för att den ställt upp till försvar för lagen om assistansersättning, LASS. Den har förstått betydelsen av solidaritet. Handikapprörelsen har erfarenhet härav. Den vet betydelsen av de gamla orden "Enade vi stå, söndrade vi falla". Jag är mycket glad för den kamp som den har utvecklat till försvar för den här viktiga reformen. Vi ställer oss helt bakom den kampen. Det är också därför som vi nu kan presentera en ganska hygglig kompromiss här i riksdagen. Det hade inte varit möjligt utan den här utomparlamentariska kampen. Det har funnits tre mäktiga fiender som inte har varit nöjda med reformen och har velat riva upp den. Den första är kommunerna, som i sitt trängda ekonomiska läge letar efter alla möjligheter till nedskärningar, på t.ex. socialbidrag, handikappade eller sjuka. De är klämda ekonomiskt, men vi menar att de här har tagit i för mycket. Den andra fienden är Finansdepartementet. Det är ingen nyhet. Hela svenska folket känner till vad det sysslar med. Man vill helt enkelt ta in pengar, många gånger ganska urskillningslöst. Det blir för mycket av prestation, vilket alldeles för ensidigt drabbar de svaga grupperna. Den tredje fienden är naturligtvis marknaden, som Finansdepartementet försöker att behaga. Man visar musklerna för marknaden genom att visa att man minsann kan dra in pengar även från svaga och utsatta grupper. Vi har också en mera diffus fiende, som dyker upp när välfärdssamhället håller på att braka ihop, och det är cynismen, som tyvärr är litet farlig. Man glömmer bort att människor far illa. Därför behövs den här kampen, och jag är mycket glad för att den har lyckats så bra. Det har här i riksdagen trots allt funnits vänner. I socialutskottet har vi faktiskt haft en ambition att försöka komma överens, att uppnå konsensus. Som vi hörde av de två föregående talarna finns det en positiv inställning och en vilja att försvara reformen. Vi är stolta över den, och alla partier har en gång i tiden ställt sig bakom den. Det var också ytterst nära att vi kom överens. Det var först i sista sekunden som det brakade ihop. Det har därför blivit några reservationer här. Det finns också ett par skönhetsfläckar i betänkandet, t.ex. tidsavräkningen om sex månader och det förhållandet att finansieringen inte är preciserad, vilket togs upp av Kerstin Heinemann. Vi har reserverat oss på den punkten. Däremot har vi accepterat kompromissen om sex månader. Vi tyckte att den kan vara rimlig. Det är ingen stor försämring. Det är inte ens säkert att det blir en försämring - kanske för några enstaka, men det kan lösas på annat vis. Däremot måste jag påminna borgarna om att dessa grupper drabbas av försämringar också på andra punkter, där ni inte ställer upp lika helhjärtat. Det gäller t.ex. reduceringen och borttagandet av lönebidragen, höjda tandvårdskostnader, som drabbar dessa grupper, försämrade bostadsbidrag, höjda läkemedelskostnader och borttagande av fria läkemedel, som är en mycket väsentlig försämring; för att inte tala om höjningen av momsen på mat. Man får också försöka se till helheten. I ett helhetsperspektiv är det här fråga om en bra och principiellt viktig reform. Jag tycker att utskottet har gjort ett bra arbete, bortsett från dessa skönhetsfläckar. Det är fråga om en rejäl bakläxa för regeringen och därmed också för marknadskrafterna. Jag vill avsluta med att tillstyrka vår reservation och i övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I ganska svävande formuleringar angriper Stig Sandström de borgerliga partierna för försämringar på andra områden som skulle drabba just de handikappade. Han räknade upp många försämringar, men jag kan inte se att Folkpartiet står bakom samtliga dessa. Dessutom har vi ännu inte haft förslaget beträffande de fria läkemedlen uppe till behandling. Jag tycker att Stig Sandström skall vänta med sina beskyllningar till dess att riksdagen har fattat sina beslut. Däremot beklagar jag att Vänsterpartiet inte står bakom yrkandet om avslag på propositionen. Det finns stora farhågor för att den innebär en mycket stark försämring för de handikappade, som kanske är mycket mer allvarlig än t.ex. ett förslag om höjd matmoms.
Fru talman! Kerstin Heinemann kände inte till exemplen, men förslaget om höjd matmoms är väl folkpartistiskt. Listan över fria läkemedel har Kerstin Heinemann och jag flera gånger diskuterat i en utredning som vi båda varit med i. Jag var den ende som reserverade mig i den frågan. Nog har jag belägg för att ni är med på andra försämringar. Vad gäller anledningen till att vi inte kunnat ställa oss bakom er reservation vill jag säga följande. Ni skriver t.ex.: "De förändringar som regeringen föreslår i propositionen är så omfattande att de hotar hela reformen om personlig assistans." Jag tycker att det minst sagt är en ganska grov överdrift, framför allt med tanke på betänkandets slutresultat. Det är inte fråga om så stora skillnader. Jag beklagar att vi inte kom överens i utskottet.
Fru talman! Stig Sandström hade inte behövt skriva under vår reservation. Han hade ju kunnat föreslå en annan formulering, om han inte tyckte att vår var bra. För övrigt tycker jag att vi skall hålla oss till de beslut som är fattade i riksdagen och som direkt påverkar detta, i stället för att spekulera om vad som eventuellt skulle kunna hända. Stig Sandström ger ett par exempel, men det finns också förslag från Folkpartiet som innebär förbättringar för dem som har det sämst ställt i samhället.
Fru talman! Jag vill inte polemisera alltför mycket med Kerstin Heinemann i den här frågan. Jag uppskattar att Folkpartiet ställer upp till försvar för LASS, och jag tycker att vi här för en gemensam kamp. Jag vill framför allt lyfta fram handikapprörelsens insatser. Jag tror inte att det uppnådda resultatet hade varit möjligt utan handikapprörelsens försvarskamp.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är övertygad om att det engagemang som visats från handikappgrupper, kooperativ, enskilda och anhöriga till handikappade har betytt mycket och påverkat det betänkande som nu debatteras. Det har varit en mindre folkstorm med en mängd av brev, telefonsamtal och informationsmöten. Oavsett vilken åsikt som funnits i de olika politiska partierna när det gällt personlig assistans är jag övertygad om att vi alla på något sätt påverkats av den information som de handikappade och deras anhöriga har gett oss. Det har varit nyttigt att få en redogörelse för hur livet för de handikappade var före assistansreformen och hur det ser ut i dagsläget. Den personliga assistansen har medfört en nästan obeskrivlig förbättring av levnadsvillkoren för många svårt handikappade. Även om inte opinionstrycket har åstadkommit att propositionen dragits tillbaka har betänkandet, vilket också många har sagt, blivit betydligt bättre än propositionen. Det visar att det går att påverka oss politiker, även om det är många som inte tror det. Fru talman! Det som känns trist med det här betänkandet är att sparkravet ligger kvar. Man skulle inte ha gett sig på den här reformen, som är så viktig för så många och som är så ny att den inte riktigt har hunnit sätta sig än. Den har öppnat möjligheter för svårt handikappade som är ofattbara för oss utan handikapp. Som en mycket svårt handikappad uttryckte det: "Genom reformen fick vi ett värdigt liv." Jag tycker inte att vi får nagga det värdiga livet i kanten. Propositionen borde ha avstyrkts av utskottet. Vi borde tillsammans ha talat om för regeringen att dess förslag var ogenomtänkt och att vi inte ställer upp på ett förslag som drabbar svårt handikappade. Det måste finnas andra sätt att spara på. I det här fallet går det inte att skylla på dagens statsfinansiella läge. Det minsta man kan kräva vid ett sådant här besparingsförslag är att man i en konsekvensbeskrivning visar på den verkliga besparingen, så att inte förändringen kostar mer än vad sparandet ger. Det är, som tidigare sagts, ingen som har gjort en sådan än. Fru talman! När det gäller förändringen av den tidsram som i dag gäller tak för assistansersättningen har jag svårt att förstå varför regeringen vill göra en förändring. Det har ju inte skett något missbruk när det gäller att utnyttja beviljade timmar under en längre tidsperiod. Det har tvärtom visat sig att friheten att bestämma över sin tid medfört att man varit försiktig med tidsuttaget för att kunna ha kvar tid till speciella tillfällen. Av den beviljade tiden har 7 % inte utnyttjats. I Miljöpartiet kan vi därför inte se någon fördel med att ändra på tidsramen. Vi ser bara de nackdelar som de handikappade själva pekar på, t.ex. att inskränkningen av tidsramen inskränker på de funktionshindrades valfrihet och självbestämmande. Fru talman! Utskottets skrivning i betänkandet har tillgodosett många av de yrkanden som ställts. Tyvärr kvarstår besparingskravet, vilket gör att Miljöpartiet ställer sig bakom yrkandet om avslag på propositionen. Om det nu är så att kommunerna genom reformen vältrar över kostnader på staten tycker vi att staten och kommunerna får reglera det på annat sätt. Då får kommunerna ta på sig kostnaderna för besparingen. Det är egentligen inget bra förslag, med tanke på alla besparingar som staten redan gjort på kommunerna, men det är bättre än att de handikappade får ta besparingen. Vi vill inte se några minskningar av medel för dem som behöver personlig assistans. De funktionshindrade som omfattas av reformen måste även i fortsättningen få känna trygghet och veta att reformen ligger fast. Fru talman! Vid 65 års ålder förlorar man rätten till personlig assistans. Det känns fel. Behovet minskar knappast med åldern. Det finns därför skäl att studera vad som händer då de som tidigare haft assistans passerar åldersstrecket 65 år. Jag tror att det skulle vara riktigt att ta bort åldersgränsen, såsom kds föreslår, men då måste det först komma ytterligare medel till reformen.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

Fru talman! Under förra mandatperioden, när vi kristdemokrater fick vara med och ta regeringsansvar, var vi tvungna att fatta många svåra och ibland mycket tunga beslut. Behoven var stora, kraven var höga, viljorna var många och den politiska oppositionen var högljudd. Samtidigt var resurserna begränsade. Att mot den bakgrunden ändå få blicka tillbaka och se den stora handikappreformen, som vi fick vara med om att sjösätta, fyller mig faktiskt med glädje och även med stolthet. Det kändes helt enkelt skönt och konkret att få vara med och påverka det dagliga livet för många människor på ett så positivt sätt som det faktiskt blev när lagen om personlig assistans klubbades. Fru talman! Det finns många vittnesbörd om hur livet har förändrats för de personer som har fått personlig assistans. Jag tror att många av oss riksdagsledamöter och även andra har fått många brev, samtal och personliga möten där den röda tråden varit: Jag har gått ifrån att bara existera till att börja leva. I går hade jag besök här i riksdagen av en ung kille som heter Peter med ett stort och omfattande behov av hjälp och stöd. Han bad mig hälsa och säga: Ta inte bort det här ifrån oss! Det betyder så mycket för oss att vi får det här. Jag måste dock beklaga att regeringen har skapat så mycket oro och nervositet genom att i förtid gå ut och börja skärskåda handikappreformen. Man skall naturligtvis alltid följa upp beslut och göra utvärderingar. Det är absolut nödvändigt för att man skall veta att pengarna verkligen hamnar där de skall, att den organisation som man valt är effektiv, att man når de mål man har satt upp och att kvaliteten är så pass bra som man tänkte sig för att gå vidare. Men, fru talman, det är samtidigt rimligt att man låter besluten hinna få någon effekt innan man bestämmer sig för om resultatet var bra eller inte. När det gäller ett så pass omfattande beslut som handikappreformen menar vi kristdemokrater, och även handikapprörelsen, att det var alldeles för tidigt att försöka göra en vettig utvärdering nu. Perspektivet är helt enkelt för kort. Reformen har inte hunnit sätta sig än. Regeringen borde i alla fall ha väntat ett par tre år till innan man gjorde någon genomgripande översyn - det är min grundläggande hållning i frågan. Men regeringen har som vi vet gjort en utredning, vilken som jag ser det skapade mycket onödig turbulens och, vill jag påstå, lidande hos många. Som en del andra kolleger till mig i utskottet redan har sagt är det förslag som föreligger nu bättre än propositionstexten, och det är jag naturligtvis också glad för. Otaliga brev och telefonsamtal som jag har fått talar sitt tydliga språk om att oron har varit oerhört stor. Många har bokstavligt talat fått kramp vid blotta tanken på att de nu skulle bli av med sin nyvunna frihet och status. Även om regeringens förslag är skapligt bra, finns oron kvar. Vi kristdemokrater avvisar de besparingsförslag som regeringen lägger fram och hävdar att rättvisan kräver att vi inte lägger på alla människor samma bördor. Alla kan inte vara med och spara. Det är beklagansvärt att den nuvarande regeringen i sin goda ambition att få balans i statens finanser så ofta lägger bördor på dem som har svårast att tala för sig själva: de handikappade, de långtidssjuka, fattigpensionärer, flerbarnsfamiljer och - kanske mest upprörande - de svältande i tredje världen. Fru talman! I detta sammanhang vill jag dessutom lyfta fram vårt förslag att slopa åldersgränsen på 65 år. Vi har hela tiden haft den uppfattningen att det inte skall finnas någon åldersgräns för assistansrättighet. För kontinuitetens och kvalitetens skull vill vi därför att den nuvarande bestämmelsen om 65 år plockas bort. Inom sjukvården anses det helt oacceptabelt att sätta fasta åldersgränser. En liknande inriktning torde även vara naturlig inom den sociala omsorgen, menar vi. Möjligheten att själv välja personlig assistent, och därmed öka inflytandet över sitt eget liv, väger inte lättare när den handikappade som har en sådan tjänst har nått en viss ålder. Det kanske t.o.m. är så att behovet av oavbrutenhet och hjälpen från en personlig assistent är större när den berörde är äldre. Vi anser således att det är oetiskt att som enda argument ha en fast åldersgräns. Vi anser att det är diskriminerande. Även om det just nu inte finns pengar finns det hos socialutskottets majoritet en uppenbar ambition att försöka ordna det här så smidigt som möjligt, alltså förväntar man sig att kommunen skall ge ungefär samma assistans, samma möjligheter. Därför, fru talman, vore det klokt att redan nu gå in på den här inriktningen och inte acceptera att åldern är en diskriminerande faktor. Många äldre känner sig i dag diskriminerade ändå. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation Tack!

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet i det betänkande vi nu debatterar, 1995/96:SoU15, och avslag på samtliga reservationer. Möjligheten för svårt funktionshindrade att få personlig assistans är för den enskilde funktionshindrade som har erhållit personlig assistans den viktigaste reformen som har genomförts på handikappområdet. Det är därför mycket naturligt att förslag som uppfattas som att denna möjlighet skulle begränsas eller rent av förändras i grunden möter starkt motstånd såväl bland brukare som bland berörda intresseorganisationer. Reformen växte fram som en modell i den handikapputredning som den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte 1989. Handikapputredningens förslag i denna del fullföljdes av den dåvarande borgerliga regeringen 1993. Detta visar att det har funnits samsyn mellan partierna i riksdagen i denna fråga. Under betydande enighet har utredningsarbete och beslutsfattande fullföljts. För den tillfällige betraktaren kan det förefalla som att denna enighet nu är bruten. Jag vill inte tolka det så. Vid en noggrann genomläsning av betänkandet framgår att meningsskiljaktigheterna egentligen är mycket små. Men de finns där och kan kanske till en del skyllas på ett behov av att dra upp skiljelinjer mellan olika partier. Jag återkommer till detta senare. Fru talman! Personlig assistans har på flera sätt inneburit en revolution inom handikappomsorgen. Makten över det stöd och den hjälp man behöver har flyttats till den funktionshindrade personligen, detta genom att den funktionshindrade har fått möjlighet att själv bestämma vem eller vilka han eller hon vill ha som sina personliga assistenter. Genom lagen om personlig assistans har handläggningen av assistansen för de personer som har ett mer omfattande stödbehov knutits till försäkringskassorna, vilket innebär att bedömning och beslut strikt utgår från den enskildes behov i förhållande till lagens bestämmelser. Jag återkommer även till detta område litet senare. Fru talman! LASS innebär att insatserna direkt når dem som har störst behov. Rätten till personlig assistans med nuvarande utformning har haft en mycket stor betydelse för många svårt funktionshindrade. Reformen har varit framgångsrik och motsvarat intentionerna i lagstiftningen, men kostnaderna har blivit mycket högre än beräknat, och detta i ett läge när statens finanser är i djup obalans. De ökade kostnaderna beror i stor omfattning på att antalet timmar per vecka har blivit mycket större än det var i det beräkningsunderlag som låg till grund för den ursprungliga bedömningen av kostnader för reformen. Det finns också exempel på att kommuner har ersatt kommunala insatser med assistansersättning. Regeringens förslag och utskottets bedömning syftar till att tydligare dra upp gränsen mot det kommunala ansvaret och på det sättet uppnå den besparing på 215 miljoner kronor som regeringen avsett. Flera av de tidigare talarna har sagt att vi inte har talat om på vilket sätt den här besparingen skall uppnås. Jag vet inte om vi har varit otydliga. Syftet är ju att återställa den ordning som kommunerna och staten var överens om när reformen infördes. Syftet är alltså att tydliggöra vem som har ansvaret i olika sammanhang och på det sättet se till att kostnaderna hamnar där de skall hamna. Fru talman! Det är naturligtvis alltid svårt att spara på ett område där samhällets insatser är så betydelsefulla och avgörande för den enskildes livskvalitet som är fallet i fråga om personlig assistans. Men för varje ansvarstagande person är det naturligtvis uppenbart att kostnadskontroll och ekonomisk disciplin är avgörande för en reforms uthållighet. Ingen samhällsekonomi, och särskilt inte vår i nuvarande läge, tål att vi bara underlåter att ta itu med överskridanden på det ekonomiska området. Regeringen skall därför ha uppskattning och inte kritik för att man noga följer kostnadsutvecklingen också på detta område. Det är den mest betydelsefulla garantin för att reformen långsiktigt skall överleva. Fru talman! Jag har under den tid som diskussionen om besparingar i reformen pågått mött väldigt många som vittnat om reformens betydelse, hur man genom den har fått sin integritet och återvunnit sin självkänsla och sitt människovärde. Ungdomar har berättat om att de nu kan gå på disco, bio och idrottsevenemang tack vare möjligheten till personlig assistans. Man har helt enkelt fått möjlighet att delta i samhället på ett helt annat sätt än tidigare och kunnat bli delaktig i utvecklingen. Man har fått möjlighet att träffa jämnåriga, umgås och ha kul på ett sätt som vi som inte är funktionshindrade ofta ser som naturligt och självklart. Denna möjlighet får naturligtvis inte tas ifrån de människor som nu har upplevt detta lyft i tillvaron. Denna möjlighet får heller inte förnekas kommande generationer funktionshindrade. Människor med funktionshinder har inte på samma sätt som andra fått ta del av samhällets välfärdstillväxt. Det får vi aldrig glömma bort när vi diskuterar prioriteringar och besparingar. Fru talman! Utskottet har på några områden ändrat och förtydligat förslagen i propositionen. Det handlar till att börja med om definitionen av begreppet "personlig assistans". I propositionen föreslogs att ordet "praktisk" skulle ingå i § 9a i lagtexten. Den formuleringen har vållat en del oro bland brukare, eftersom den skulle kunna tolkas som att det enbart är den handgripliga hjälpen som räknas. Utskottet anser därför att den tydlighet vad gäller innehållet i begreppet "personlig assistans" som regeringen vill åstadkomma kan uppnås även utan att ordet "praktisk" ingår i lagtexten. Syftet med definitionen är att lägga fast tillämpad praxis. Det kan enligt utskottet åstadkommas med den lagtext utskottet nu föreslår. Utskottet har också ändrat på regeringens förslag när det gäller den föreslagna lagtexten om vårdnadshavares ansvar. Utskottet anser att en sådan formulering i lagtext skulle kunna uppfattas som att det skulle ställas högre krav på föräldrar med funktionshindrade barn än på andra föräldrar. Med hänsyn härtill och till att principen om kompensation för merkostnader och merarbete redan har en fast förankring inom handikappområdet anser utskottet att det inte behövs något ytterligare förtydligande i lagen. Fru talman! I regeringens proposition finns skrivningar under avsnittet Uppföljning och kontroll som har uppfattats som att det förestår en förändring av huvudmannaskapet för personlig assistans där behovet överstiger 20 timmar per vecka. Enligt utskottets mening finns det inte något underlag för att nu överväga förändringar av huvudmannaskapet. Reformen har varit i kraft relativt kort tid. Det har förekommit inkörningsproblem. Reformen måste få sätta sig ordentligt innan det går att sakligt överväga förändringar i denna del. Ett delat huvudmannaskap är inte problemfritt. Men det är inte säkert att nya gränsdragningar mellan statliga och kommunala nivåer löser förekommande problem. De gränsdragningsproblem som kan uppstå mellan huvudmännen kan, åtminstone delvis, lösas genom ett bättre samarbete mellan handläggarna på försäkringskassorna och kommunen. Utskottet fick i samband med den slutna utfrågningen exempel på sådana lokala lösningar mellan kommun och försäkringskassa. Den modellen är säkert tillämplig också på andra håll i landet. Fru talman! Utskottet anser att det finns en rad frågetecken kring att överlämna den personliga assistansen för de med omfattande funktionshinder till kommunerna. Det handlar om möjligheterna att upparbeta en kompetens att bedöma behov när antalet ärenden per år är relativt få. Det handlar också om att små kommuner kan få mycket höga kostnader för personlig assistans om man har en situation där antalet personer med omfattande funktionshinder är fler än genomsnittligt. En mindre kommun kan i ett sådant läge få så höga kostnader att det påverkar kommunens möjligheter att ge det stöd och den service som funktionshindrade har rätt till. Skulle regeringen ändå framöver överväga förändringar i huvudmannaskapet på detta område bör det i varje fall föregås av noggranna analyser och försök i några kommuner, så att de problem utskottet pekar på kan vägas mot de eventuella effektivitetsoch gränsdragningsvinster som kan åstadkommas. Fru talman! Jag skall nu övergå till att något kommentera några av reservationerna. Moderaterna, kds, Folkpartiet och Miljöpartiet säger i sin reservation om avslag på propositionen: "De förändringar som regeringen föreslår i propositionen är så omfattande att de hotar hela reformen om personlig assistans." Jag nödgas på denna punkt konstatera att den motiveringen för avslag inte är trovärdig. Först och främst har regeringen mycket starkt markerat i propositionen att reformen ligger fast: "Förslagen innebär inte någon förändring av de grundläggande principerna." Därutöver har utskottet gjort förtydliganden och förändringar som i huvudsak tillgodoser yrkanden som i sak finns i dessa partiers motioner. Förhållningssättet hos de fyra partier som nu yrkar avslag påminner mycket om den klassiska debattekniken att höja rösten när argumentationen inte räcker till. Fru talman! Det mest uppseendeväckande är ändå moderaternas ställningstagande. Moderaterna argumenterar engagerat tillsammans med Folkpartiet, kds och Miljöpartiet för personlig assistans, och det är helt rätt och riktigt. Men det är ju ändå bättre om politiken hänger ihop, och det gör inte moderaternas politik. Läser man innehållet i moderaternas vårmotion finner man att de där föreslår en indragning från kommunerna med ca 15 miljarder kronor per år. Dessutom vill man att kommunerna sänker skatten med 1,50 kr per skattekrona 1999, vilket innebär ytterligare minst 15 miljarder. Sammanlagt 30 miljarder vill man på det här sättet dra från den kommunala ekonomin, om jag räknar försiktigt. Det får till följd att mer än hundra tusen kommunalt anställda blir av med jobbet. Precis som om vi inte har nog med arbetslöshet. Men många av dessa hundra tusen människor som skulle mista jobbet om moderaterna fick möjlighet att genomföra sin politik är personer som faktiskt jobbar med stöd och service till personer med funktionshinder. Det är alltså moderaterna som hotar handikappreformen, inte vi socialdemokrater. Vore jag moderat skulle jag känna mig skamsen när jag står här och argumenterar så vältaligt och engagerat för handikappreformen, för med den andra handen försöker ni att rycka undan förutsättningarna för kommunerna att över huvud taget ta det ansvar som man enligt LSS och socialtjänstlagen har. Fru talman! Min tid är strax ute så jag skall försöka att mycket hastigt också kommentera ytterligare en reservation. Den handlar om tidsramen. Några har mycket engagerat talat för 12 månader. Jag måste fråga mig: Vad är det som säger att just 12 månader är den absolut rätta och optimala tiden att beräkna detta på? Det kanske är 18 månader, det kanske år 9 månader och det kanske är 6 månader, som vi nu föreslår i det här betänkandet. Med detta, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Som Hans Karlsson sade har det rått stor enighet i den huvudsakliga synen på handikappfrågor. Det tror jag i grunden består fortfarande. Men att säga att vi reserverar oss bara för att markera skillnader är att gå litet väl långt. När Hans Karlsson säger att vi sparar mer på kommunerna om vi föreslår en skattesänkning skall man komma i håg att en skattesänkning faktiskt kommer alla till del. Även de handikappade har glädje av den. Det är inte detsamma här i världen att vara kommunalt anställd och att ha arbete. Det finns faktiskt möjlighet att arbeta även om man inte är offentliganställd. Ger vi ett större utrymme för en privat verksamhet finns de här jobben kvar, och de som nu är kommunalt anställda kanske arbetar på ett annat sätt. Där finns inget sådant samband. Vi sparar mer, som vi redovisat, men vi tar inte från de svagaste. Vi tar in detta t.ex. genom att föreslå en extra karensdag. Det drabbar stora grupper, men de kan styra sitt liv på ett annat sätt än den handikappade kan. Även med de förbättringar som s-ledamöterna med Hans Karlsson har genomfört, och som jag faktiskt tidigare har harangerat dem för, måste man förstå att när sparbetinget ligger kvar kvarstår också oron bland de handikappade. Man måste respektera den ångest de kan känna inför tidsgränsen: Räcker mina timmar till eller inte? Skall det här gå eller inte? När tiden förkortas till ett halvt år är det utan tvivel så att man kommer att vara orolig för att en period kanske blir mer belastad än man hade tänkt sig. Skall timmarna räcka? Är det så att man har timmar kanske man frestas att ta ut maximalt för att inte under nästa halvår riskera neddragning när man vet att problemen kanske är större. Det skapar enbart onödig administration.
Fru talman! Jag tackar Leif Carlson för att han understryker enigheten. Det är bara litet trist att man då inte kan fullfölja den och även ta ansvar för de nödvändiga åtgärder som behövs. När det gäller moderaternas skattesänkningar vet jag inte om jag misstolkar Leif Carlson, men jag fick det till att han menar att genom att de handikappade också får del av skattesänkningen skall de själva kunna köpa sig sin personliga assistans. Men det kanske var en feltolkning. Moderaternas privatiseringsiver känner vi väl till, inte minst vi som hade förmånen att vara med i riksdagen under den förra mandatperioden. Vi vet också att den privatiseringsivern inte har lett fram till något positivt. Sedan till de hundra tusen eller kanske fler i kommunerna som skulle mista jobbet om moderaterna till äventyrs skulle få bestämma. Det är det faktiskt så, Leif Carlson, att många av dessa hundra tusen kommunalt anställda sysslar med att ge vård, omsorg, stöd och service till människor som är i behov av detta. Där finns stora grupper funktionshindrade. Sparbetinget skrämmer, sägs det. Jag tror att det hade skrämts betydligt mindre om inte moderaterna hade hetsat upp detta till vad det inte här. Det är ingen försämring för enskilda funktionshindrade personer. Det handlar om att gå tillbaka till en situation som kommunerna och staten var överens om 1983, då handikappreformen infördes - ingenting annat, Leif Carlson och alla andra i denna kammare!

Fru talman! Återigen till de 215 miljonerna. Kanske var jag otydlig i våra diskussioner i utskottet. Men kommunerna har accepterat detta. Vi har ju fört diskussioner om att i stället ändra när det gäller timersättningen eller administrationsersättningen. Kommunerna har emellertid sagt att vi i så fall går ifrån den uppgörelse som träffades 1993 mellan staten och kommunerna. Däremot är man med på att en tydligare gräns dras. Det är helt uppenbart att i en del fall har kostnader rullats över till staten. Det gäller då kostnader som skulle ha legat på kommunerna. Det behöver dock inte betyda att det finns en ond avsikt, utan det handlar helt enkelt om att det kan vara svårt att finna en exakt gräns. Det är just det som vi försöker göra med de här förtydligandena i lagstiftningen. Sedan till privatiseringsfrågan. Alldeles nyss var vi ju, Leif Carlson, på en utfrågning om äldreomsorgen. Där fick vi styrkt att de förändringar och privatiseringar som den borgerliga regeringen under förra mandatperioden genomförde, eller försökte genomföra, på intet sätt var positiva - åtminstone inte på äldreomsorgens område. Jag har inte sett att det gäller på något annat område heller. Det är klart att man kan vänta, men jag tror att Leif Carlson och jag egentligen är överens om att det är oansvarigt att vänta, att inte ha grepp om den ekonomiska utvecklingen och att inte ha kontroll över skeendet. Som jag tidigare sagt är den viktigaste garanten för den här reformens överlevnad just att vi har kontroll över den ekonomiska utvecklingen.
Fru talman! Det som föranledde mig att begära replik på Hans Karlsson är det som också Leif Carlson kommenterat. Det gäller detta med att vilja skapa skillnader. Det är verkligen inte min politiska ambition att göra det, utan det gäller att samarbeta. Men när det finns viktiga principiella skillnader måste man som politiker göra en markering i en reservation. Jag har några frågor till Hans Karlsson. Hur kan man spara 215 miljoner kronor utan att det märks för de handikappade? Det förslag som vi nu har att ta ställning till skulle inte ha sett ut som det nu gör om vi inte hade varit i opposition i utskottet. I propositionen ser det ju annorlunda ut. Ibland får man stöta till ordentligt för att komma in på en skaplig väg. Detta tycker jag är viktigt. Varför avstod Hans Karlsson från att kommentera min reservation om 65-årsgränsen? Tiden räckte kanske inte till. Det här är en djupt etisk människovärdesfråga för oss kristdemokrater. Jag hoppas, och tror, att även Hans Karlsson och Socialdemokraterna egentligen inte tycker om den här åldersgränsen. I varje fall borde det vara viktigt att vi är överens om att det är fråga om en viljeinriktning - ingenting annat. Åtminstone jag hoppas, och tror, att detta följs upp mycket noga och varsamt. Det gäller att verkligen se hur det blir.
Fru talman! När det gäller detta med skiljelinjer är det möjligt att jag gör en övertolkning, men jag tycker att skillnaden mellan våra egentliga positioner är så oerhört liten att det inte är motiverat att yrka avslag på alltihop. Det är faktiskt vad ni gör. Jag har aldrig begärt att ni skall acceptera den ursprungliga propositionen. Där har vi ju funnit en del oklarheter. Men sedan vi rättat till sådana saker och tagit intryck av en del information som vi fått är skillnaderna i betänkandet så små att det inte finns motiv för att säga att vi inte alls skall bry oss om detta. Ursäkta, Chatrine Pålsson, att jag inte kommenterade 65-årsgränsen! Vi har ju diskuterat den frågan en hel del i utskottet. Också på det området tror jag att vi står ganska nära varandra. Vi socialdemokrater har inget att invända mot att få möjlighet att ta bort den här åldersgränsen. Dess värre har vi just nu inga pengar. Sannolikt har inte heller Chatrine Pålsson några pengar till detta. Vi vill försöka undanröja risken för en åldersdiskriminering här genom att i en tydlig skrivning tala om att meningen ändå är att inget dramatiskt kommer att hända när man fyller 65 år. Då skall kommunen ta över ansvaret, och det skall göras på ett sådant sätt att man får behålla det stöd, den hjälp och den service som man haft genom personlig assistans. Så fort det är möjligt kommer jag att verka för att vi kan lyfta bort den här åldersgränsen. Men jag tror, som sagt, att inte något parti i denna kammare i dag har de pengar som erfordras.